Jag ber att till kommunikationsministern kort och gott få framföra ett hjärtligt tack för svaret på min fråga.
Herr talman! Herr Olsson i Stockholm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stoppa användningen av dåliga och farliga byggnadsmaterial. En ökad användning av bl.a. plast för olika ändamål inom husbyggandet är med all sannolikhet att påräkna. Givetvis medför en sådan utveckling nya problem såväl från brandskyddssynpunkt som från andra synpunkter, t.ex. vad gäller plastprodukternas bärförmåga, beständighet vid normal användning och ljudisoleringsförmåga. Från planverkets sida följer man emellertid denna utveckling i samarbete med bl.a. statens råd för byggnadsforskning, statens brandnämnd och statens provningsanstalt. Behövliga undersökningar och provningar planeras och utförs efter hand som nya problemställningar aktualiseras. Dessa undersökningar sker inte sällan genom medverkan från berörda materialindustrier, som alltså aktivt får engagera sig i att klarlägga de olika materialens egenskaper och användningsmöjligheter inom husbyggande. På så sätt söker man under vederbörlig offentlig insyn skaffa fram det underlag som behövs för normering och godkännande. Det pågår således redan nu ett omfattande arbete inriktat på kontroll av byggnadsmaterial. Metoderna härför kan fortlöpande ses över då det uppstår nya behov. Några ytterligare åtgärder finner jag f.n. inte erforderliga.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga, men när det gäller innehållet är jag inte särskilt nöjd. I den sista meningen sade bostadsministern att några ytterligare åtgärder inte är nödvändiga, och jag kan inte förstå den inställningen. Utan tvivel har det kommit en massa nyheter på byggmaterialmarknaden som inte är förbättringar utan klara försämringar. Jag kan bara nämna en sådan sak som plastinnertak. Man hänger upp en plastfilm i stället för att göra ett rejält tak, man har bara reglar och sedan är det tomt upp till övre bjälklaget eller vad det kan vara för någonting ovanför. Det är konstaterat att om det blir en antändning kommer det här taket direkt att ramla ner och kanske orsaka svåra brännskador, om det finns människor i rummet. Hur som helst blir det en explosiv brandutveckling. Professor Ove Pettersson säger klart i ett uttalande för Dagens Nyheter, att man vet alldeles för litet om plasters brandhärdighet, om vilka gaser de utvecklar osv. Däremot vet man att plasternas användning i byggnadsindustrin nyligen krävde två dödsoffer — inte direkt genom att plasterna brann så snabbt utan genom den rök de utvecklade, som hindrade räddningsarbetet, och förmodligen genom att gaserna var extra giftiga. Jag tycker att man utan att ta till överord kan konstatera, att de nyheter som införs många gånger innebär försämringar. Jag tror inte att man skall ha alltför detaljerade bestämmelser, som skulle leda till att utvecklingen hindrades, men likafullt borde man uppställa krav på funktionsduglighet osv. Det finns exempel på lister, socklar och foder av plast som en husmor, om hon har bråttom, väldigt lätt slår hål på med dammsugaren. Det är alltså en kvalitetsförsämring, som vem som helst kan iaktta ute på en arbetsplats eller i ett nybyggt hus. Men utöver detta får man tydligen in direkt farliga material — farliga främst vid antändning. Bostadsministern borde ha haft något mer positiva besked att ge än att hänvisa till de åtgärder som redan är vidtagna, men som uppenbarligen är otillräckliga.
Herr talman! Mitt svar skall inte tolkas så, att jag anser att allt är bra. Jag konstaterade däremot att vi har verk och myndigheter som både har i uppdrag att följa den här frågan och äger resurser för det, och jag utgår från att de gör det med det verksansvar och tjänstemannaansvar som de har. Naturligtvis har inte något byggnadsmaterial i något skede kunnat utformas så, att det har skapats fullständiga garantier. Tyvärr har vi i olika sammanhang fått uppleva både materiella och personella förluster, men det gäller att se till att de riskerna blir så små som möjligt. Därom är vi helt ense. Ett tillfälle då den här frågan kommer upp till diskussion och behandling är när vi utformar en ny byggnorm. Jag kan meddela herr Olsson i Stockholm och kammarens övriga ledamöter att arbetet med den är högst aktuellt inom departementet. Då kanske herr Olsson uppfattar svaret som mera positivt.
Herr talman! Ja, det tillägget är självfallet en förbättring jämfört med det första svar som jag fick. Det är två orsaker till att jag har ställt frågan. För det första har jag själv upplevt, som verksam i branschen, att det blir klara kvalitetsförsämringar för hyresgäster och husägare trots att hyror osv. stiger. För det andra kan man nu konstatera att det finns direkta riskmoment — faror — i detta sammanhang. Jag tycker att man inte först skall låta ett material erövra en stor marknad och sedan förbjuda det, när det visat sig vara värdelöst eller farligt och så att säga blir stoppat av sig självt. Man borde vända på det hela och säga: Det här materialet är inte bra, det skall ni inte använda i industrin. För att inte bli misstolkad vill jag upprepa att jag inte tror att man i förväg kan utarbeta detaljerade bestämmelser för hur varje material exakt skall vara utformat. Men man kan ställa vissa krav på det, inte minst att det skall vara brandhärdigt och att det inte skall få utveckla giftgaser. Den nya byggnormen kan man naturligtvis sätta stor tilltro till. Jag misstänker inte att tjänstemännen, som sysslar med detta, på något vis undandrar sig sitt ansvar eller gör för litet. Men det kan ju helt enkelt vara så att de har för små resurser eller för små befogenheter och att man borde förstärka på den sidan för att hindra att dåliga och direkt farliga byggnadsmaterial får utvecklas och erövra marknaden.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har frågat mig när regeringen ämnar föreslå ändring av namnet på svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse, så att ordet vård utgår. 1970 års kyrkomöte anhöll att namnet på svenska kyrkans sjömans = Nr 21 vårdsstyrelse skulle ändras till Styrelsen för svenska sjömanskyrkan. Sam Torsdagen den tidigt uppdrog 1970 års kyrkomöte åt styrelsen att företa en utredning 13 februari 1975 angående svenska kyrkans verksamhet bland svenskar i utlandet. Styrelsen skulle enligt kyrkomötets mening lägga fram ett förslag till or Om ändrat namn ganisation av utlandsverksamheten till nästa kyrkomöte. Kungl. Maj:t — på svenska kyrkans lämnade 1972 kyrkomötets framställning om namnändring utan åtgärd. — sjömansvårdsstyrel Ett av skälen därtill var den pågående utredningen inom styrelsen om se svenska kyrkans utlandsverksamhet. Sjöfolksförbundet har i november 1974 hos Kungl. Maj:t anhållit att namnet på sjömansvårdsstyrelsen ändras så att ordet vård utgår. Styrelsen har yttrat sig och tillstyrker ändringen men framhåller att utredningen om ”Kyrkan i utlandet” beräknas vara klar med ett betänkande att föreläggas 1975 års kyrkomöte, därvid nya aspekter kan komma att läggas fram. Med hänsyn till vad sjömansvårdsstyrelsen nu anfört om den pågående utredningen rörande svenska kyrkans utlandsverksamhet anser jag att det inte finns någon anledning att pröva Sjöfolksförbundets framställning till regeringen förrän efter 1975 års kyrkomöte. Om utredningens förslag inte ger anledning till någon annan bedömning, är jag beredd att låta ändra namnet så att det bättre står i överensstämmelse med framförda önskemål.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret av statsrådet Gustafsson. Sjöfolksförbundet har ju kommenterat den här problematiken med or jet ”vård” i själva namnet på följande sätt: ”Vi vill inte bli utpekade som en yrkesgrupp som är i behov av särskild vård.” Detta är alltså problemet, som också framgår av svaret. Ibland kan man tycka att ord inte har så stor betydelse, men de skvallrar om en inställning som ligger bakom. Nu är det ju stor enighet om att det här ordet skall bort. 1970 års kyrkomöte begärde det hos regeringen i en skrivelse, och Sjöfolksförbundet har också framfört denna begäran. De parter som är involverade i frågan är således eniga. Sjöfolksförbundet tycker att det är en diskriminering. I en artikel i tidningen Sjömannen heter det att förbundet inte har något emot sjömanskyrkans verksamhet utan uppskattar den. ”Nej, det är benämningen sjö mans vård som så många häftigt reagerat mot. Begreppet vård för ju osökt tanken till kriminalvård, alkoholistvård etc. Sjöfolket, som med rätta menar sig inte vara ett kollektiv av vårdfall, upplever därför uttrycket sjömansvård som starkt diskriminerande”, skriver Sjömannen. Vi har ju haft frågan uppe till diskussion här i riksdagen vid behandlingen av en motion som jag väckte. Kulturutskottet var enigt i sitt avstyrkande av motionen med hänvisning till den utredning som statsrådet talar om, men ändå samlade motionen, när jag dristade mig att 15 yrka bifall till den, 111 röster mot 122 för utskottets enhälliga förslag. Detta visar att det också här i riksdagen finns en stark önskan om att det skall ske en ändring. Nu kan vi väl inte göra mycket mer än vad statsrådet har redovisat i sitt svar. Vi får så att säga låta apparaten fungera och kyrkomötet har så att ta upp frågan igen efter den utredning som är gjord. Jag tackar än en gång för svaret, beklagar att ändringen tar så lång tid men måste ändå acceptera det.
Herr talman! Evert Svensson och jag har ju inga delade meningar i sak. Jag har uttalat att jag är beredd att ändra namnet — det är bara fråga om den praktiska tidpunkten för det. Om vi ändrade namnet nu skulle vi kanske få ompröva detta igen när utredningen om några månader framlägger sitt betänkande. Jag tycker det är klokt att avvakta utredningsbetänkandet och därefter ta upp frågan.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1 § får jag meddela att jag på grund av åligganden i samband med statsbesök av Nya Zeelands premiärminister samt andra regeringsuppdrag inte varit i tillfälle att inom föreskriven tid besvara herr Lorentzons interpellation, inlämnad den 17 januari i år. Med herr Lorentzon har jag överenskommit att besvara interpellationen den 20 februari i år.

Fru talman! Herr Björk i Gävle har frågat om jag är beredd att verka för att arbetsförhållanden och ersättningsfrågor för polismän i samband med vittnesmål ses över. Enligt bestämmelser i rättegångsbalken och i vittnesersättningskungörelsen är vittne under vissa betingelser berättigat till ersättning av allmänna medel för sin inställelse. Sådan ersättning utgår med visst högsta belopp och är endast avsedd att utgöra kompensation för den förlust som kan drabba vittne med anledning av vittnesinställelsen. Bestämmelserna om ersättning av allmänna medel är generella och gäller följaktligen även polispersonal. Polispersonal anses emellertid alltid vara i tjänst när den vittnar i domstol om iakttagelser i tjänsten. För sådan tjänsteåtgärd utgår ersättning enligt kollektivavtal. Ersättning för resa och traktamente utgår såsom vid annan tjänsteåtgärd. När det gäller ersättningsfrågan kan enligt min uppfattning polispersonal i vart fall inte anses drabbad av förlust i den utsträckning att vederbörande är berättigad till ersättning av arbetsgivaren. Tvärtom har polispersonalen genom kollektivavtalet en förmånligare ställning än vittnen i allmänhet. Någon anledning att dessutom författningsvägen tillerkänna polispersonal förmånligare ersättning än andra vittnen föreligger inte enligt min mening. När det sedan gäller den andra delen av herr Björks fråga, nämligen den om arbetsförhållandena för polispersonal i samband med vittnesmål, inrymmer denna ett flertal olika frågeställningar. Därunder ryms bl.a. i vilka fall polispersonal skall inkallas till rätten för att höras som vittnen och hur tidpunkt för vittnesmålet skall bestämmas och anpassas till vederbörande polismans tjänstgöring i övrigt. Från polishåll har framhållits att vittnesinställelser på fridagar eller efter nattjänstgöring medför betydande olägenheter. Särskilt om inställelsen avser en händelse som fylleri, felparkering e. d., där vederbörande polisman sedan länge kan ha glömt bort sina iakttagelser, eller om vitt nesmålet blir obehövligt eller förhandlingen inställd upplevs förlusten av en fridag som särskilt svår. Det har särskilt framhållits att vissa domstolar i en del fall som full bevisning godtar en beedigad skriftlig rapport. Frågan om att avkriminalisera vissa bagatellartade förseelser är f.n. aktuell. Om så sker bortfaller en stor del av de nuvarande olägenheterna för polispersonal i samband med vittnesmål. Det får också närmare övervägas om vittnesmål i viss utsträckning vid enklare förseelser kan ersättas med skriftlig bevisning. När det slutligen gäller frågorna om bestämmande av tidpunkt för vittnesmål och utfärdande av kallelse till polispersonal såsom vittne bör dessa frågor enligt min mening i första hand lösas genom överläggningar på det lokala planet. Vid en skriftlig förfrågan nyligen från justitiedepartementet till ett knappt tjugotal polisdistrikt visade det sig att man endast i ett fåtal fall hade försökt att gemensamt med domstol och åklagarmyndighet lösa de föreliggande problemen men att i de fall där så hade skett olägenheterna för polispersonalen minskat eller bortfallit. Jag hyser stor förståelse för de olägenheter som vittnesinställelserna ofta för med sig för polispersonalen. Jag skall självfallet medverka till att sprida kännedom om dessa förhållanden hos domare och andra tjänstemän vid domstolarna. Man måste emellertid räkna med att domstolarnas möjlighet att ta hänsyn till polismäns önskemål om tidpunkt för vittnesinställelse kan vara begränsad på grund av legala tidsfrister, gällande tingsordningar o. d. varöver domstolarna inte kan råda. Jag utgår emellertid från att man från domstolshåll kommer att ha förståelse för de problem som vittnesinställelserna för med sig och att man därför kommer att söka medverka till att minska eller undanröja olägenheterna för polispersonalen.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieminister Geijer för svaret på min interpellation. Skälet till min fråga var att de förhållanden som berörs i interpellationen har diskuterats mycket i samband med att en polisman i Gävle för någon tid sedan vittnade i ett mål och då yrkade ersättning för de extra kostnader han hade haft. Som motivering för sina krav angav polismannen att inställelsen skett under tjänstgöringsfri tid och att detta på grund av hustruns förvärvsarbete åsamkat honom extra kostnader. Rätten avslog hans krav, vilket har skapat en stor debatt om hela problemet kring polismännens vittnesinställelser. Det mest intressanta ur principiell synpunkt tycker jag ändå är det förhållandet att man här lätt tummar på det skydd för arbetstagarens fritid som man alltid varit mån om att värna i olika fackliga sammanhang. Trots kravet på fritidens okränkbarhet tvingas ändå polispersonalen i landet till ett övertidsuttag på nära 1,5 milj. övertidstimmar per år och dessutom till omfattande tidsförskjutningar av arbetstiden. Jag anser det självklart att man skall respektera även polispersonalens Nr 22 krav på att få disponera sin fritid på det sätt den själv finner lämpligt. Fredagen den Justitieministern säger nu i sitt svar att han inte anser det vara nödvändigt 14 februari 1975 att författningsvägen tillerkänna polispersonalen förmånligare ersättning = än andra vittnen. Man bör dock, anser jag, vara medveten om att det Om ADB-registreför polismän med deras speciella tjänstgöring för med sig extra problem = rade personuppgifom de får vittna ofta. Jag hoppas därför att man från statens sida som = ter arbetsgivare intar en positivare attityd till de här problemen i framtiden än man gjort hittills. Redan nu gäller, som vi har hört, att man i vissa domstolar som full bevisning godtar en beedigad skriftlig rapport för vissa smärre förseelser. Jag hoppas att man kan fortsätta på den linjen samtidigt som man går vidare i fråga om att avkriminalisera vissa bagatellförseelser, vilket också är föremål för diskussion. När det gäller kallelsetiden och tidpunkten för vittnesmål är det viktigt att verkligen få fram fler diskussioner mellan domstol, åklagare och polismyndigheter. Eftersom det redan nu i ett tjugotal polisdistrikt fungerar väl finns det anledning att utvidga dessa diskussioner. På den punkten tycker jag att justitieministern är klart positiv, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Jag hoppas att detta innebär att justitieministern inte bara sprider kännedom om de här frågorna utan också utfärdar klara regler och anvisningar för berörda myndigheter så att diskussioner verkligen kommer till stånd.

Fru talman! Herr Wijkman har ställt tre frågor till mig som alla rör skyddet för ADB-registrerade personuppgifter. Först och främst har herr Wijkman frågat mig om jag anser det försvarligt ur integritetssynpunkt att ytterst ömtåliga personuppgifter om stora grupper medborgare lagras på datamedium under lång tid utan att materialet avidentifieras. Som framgår av interpellationen är detta en fråga som varit aktuell i samband med ett av regeringen nyligen avgjort besvärsärende, som gällde statistiska centralbyråns undersökning om levnadsförhållandena i samhället. Datainspektionen hade föreskrivit bl.a. att undersökningsmaterialet skulle avidentifieras efter viss tid. Det visade sig emellertid att enligt gällande sekretessregler avidentifiering skulle ha medfört att hela materialet blev offentligt. Herr Wijkman påstår nu att det i praktiken inte går att identifiera i undersökningen deltagande individer om identitetsbeteckningarna tas bort. Enligt vad som har upplysts kan möjlig 2 heten härtill dock inte uteslutas. Att under sådana omständigheter låta materialet bli offentligt var en risk som regeringen varken kunde eller ville ta med hänsyn till att intervjupersonerna måste kunna påräkna ett säkert skydd. Av vad jag nu har sagt framgår att sekretessreglerna f. n. lägger vissa hinder i vägen för att använda metoden med avidentifiering. Naturligtvis måste avidentifiering noga övervägas som en av flera möjliga vägar att förbättra skyddet i fråga om dataregistrerade personuppgifter. Men man måste samtidigt se över annan lagstiftning som kan inverka på bedömningen. Dessutom måste man beakta den vetenskapliga forskningens legitima behov av personuppgifter som går att härleda och jämföra med annat material. Det slutliga ställningstagandet till avidentifiering som metod får därför bli en avvägning mellan olika i och för sig tungt vägande intressen. Att i dagens läge göra några generella uttalanden om hur denna avvägning bör utfalla är enligt min mening inte möjligt. Datainspektionen och statistiska centralbyrån har redan påbörjat en gemensam utredning av dessa frågor. Resultatet väntas-kunna föreligga före utgången av 1975. Vidare kommer offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén att lägga fram sitt slutbetänkande under våren. Betänkandet kommer bl.a. att beröra sekretesskyddet för datalagrade uppgifter. Jag anser att dessa utredningsresultat måste avvaktas. Jag vill dock betona att regeringen följer utvecklingen med stor uppmärksamhet och har för avsikt att vidta åtgärder så snart det behövliga beslutsunderlaget finns. Herr Wijkman har vidare frågat mig om jag anser att en utvidgning av sekretesskyddet för ADB-registrerade personuppgifter inom olika myndigheter är en tillräcklig åtgärd för att lösa integritetsproblemen i sammanhanget. Jag vill då erinra om vad jag anförde redan i propositionen till datalagen om att man svårligen kan lösa integritetsproblemet enbart genom en utbyggd sekretesslagstiftning. Jag påpekade att även om man inför begränsningar i myndigheternas rätt att lämna ut material från ADB-register, hindrar man därmed inte att myndigheterna upprättar personregister för egen användning och inte heller att uppgifter lämnas mellan olika myndigheter. Dessa uttalanden har naturligtvis fortfarande sin giltighet. En annan sak är, som herr Wijkman också påpekar, att sekretesskyddet är en faktor som ofta är av stor betydelse vid bedömningen av vilka slag av uppgifter som skall få ingå i ett register. Sekretesslagstiftningens utformning är därför betydelsefull i sammanhanget. Herr Wijkman har slutligen frågat mig hur jag rent allmänt ser på en integrering av stora statliga persondatasystem, t.ex. studiemedelsregistret och riksförsäkringsverkets system. Jag vill först anmärka att frågan är långt ifrån entydig. I interpellationen talas också om koordinering och centralisering. Med integration kan avses samordning i driften på det sättet-att vissa resurser, t.ex. data, datamaskiner och annan utrustning, utnyttjas gemensamt i flera ADB-system eller att samma standarder, normer och regler i övrigt gäller för eller Nr 22 tillämpas i flera ADB-system. Fredagen den Den frågeställning som herr Wijkman har antytt är mycket kompli 14 februari 1975 cerad. Denna är huvudfrågan för den av finansministern år 1971 tillsatta datasamordningskommittén. Ett principiellt ställningstagande från rege — Om ADB-registreringens sida får anstå till dess kommittén har lagt fram sitt slutbetän — rade personuppgifkande. ter Beträffande det av herr Wijkman angivna exemplet kan jag nämna att frågan övervägs på myndighetsplanet. Sedan berörda myndigheter har gjort sina ställningstaganden får frågan prövas i vanlig ordning.

Fru talman! Först ber jag att få tacka herr statsrådet på svaret på mina frågor. Frågan om ADB-teknikens användning för personregistrering är komplicerad. Det håller jag livligt med statsrådet om. Inte minst gäller detta för myndighetssektorn. Å ena sidan kan myndigheterna effektivisera sin administration och även sin service genom en långtgående utbyggnad av denna teknik. Å andra sidan är riskerna uppenbara för att olika individer känner sig direkt avklädda i och med de goda möjligheter till uppgiftsinsamling om den enskilde som föreligger efter dataregistrens tillkomst. Olika myndigheter har naturligtvis olika behov. Så länge det rör sig om basdata typ namn, adress, ålder, kön, sysselsättning osv. är det få som reagerar, men när myndigheterna samlar in uppgifter om vår fysiska och psykiska hälsa eller om vår ekonomi och standard eller om våra allmänna sociala förhållanden är det med all rätt många människor som känner oro. Man frågar sig: Vad skall myndigheterna med alla dessa uppgifter till? Än värre blir det då olika typer av information från olika myndigheter sammanställs. Socialutredningen, som ju presenterade sitt betänkande för knappt ett halvt år sedan, visade att man inom myndighetssektorn har avancerade planer. Utredningen förde ett resonemang om att det vore värdefullt att sammanställa olika typer av information från olika myndigheter och organ om de enskilda människorna för att mera nära lära känna vederbörande och då också mera aktivt från de sociala myndigheternas sida kunna gripa in. Man skulle — och jag citerar från utredningen — därmed ”lättare kunna undvika att personer drabbades av s.k. funktionssvikt” — vad nu det är för någonting. Det låter ju väldigt effektivt och bra, detta med uppsökande verksamhet, men — och där kommer den bärande invändningen — vill medborgarna att myndigheterna skall göra en sådan noggrann kartläggning av deras levnadsförhållanden? Vill vi ha denna uppsökande verksamhet på gräsrotsplanet? Är det verkligen ett sådant samhälle som vi vill medverka till att skapa? Det finns naturligtvis fördelar i vissa fall, men för de flesta människorna 23 skulle nog det här upplevas som betydande integritetsrisker. Redan i dag förekommer en mängd information om oss enskilda medborgare på olika ADB-listor inom myndighetsvärlden. Det gäller uppgifter om sjukdom, frånvaro från arbete, pensionsförmåner — allt detta lagras inom riksförsäkringsverkets system. Det gäller uppgifter om brott, om bilinnehav, om studieskulder. Snart sagt varje väsentlig information om ”Medelsvensson” finns lagrad i något register. Tidigare har dessa informationer funnits i kortregister och manuella register. I dag använder man i stor utsträckning ADB-teknik. Den stora skillnaden är ju, fru talman, att man i och med ADB-tekniken väldigt snabbt kan selektera fram olika typer av information om en viss grupp individer och att man också snabbt kan sammanställa stora mängder information. Och har en gång en uppgift hamnat i ett system så kan den förr eller senare komma fram, även om uppgiften vid den tidpunkten blivit inaktuell, ja, t.o.m. felaktig. Hur många offentliga register som finns vet knappast någon i dag exakt. Av uppgifter från datainspektionen framgår att man räknar med att minst 300 register anmälts före förra årets utgång för att prövas i enlighet med datalagen. Av dessa hade inte mer än hälften beslutats av regeringen och/eller riksdagen. Resten har alltså — låt mig använda uttrycket — smugit sig fram genom myndigheternas egna initiativ. Det är klart att pengar har kommit från riksdagen i en eller annan form, men någon uttrycklig exemplifiering innan anslagen lämnades har alltså inte riksdagen fått. En särställning intar SCB:s register. Där finns många gånger samma slags information som inom resp. myndighet, men skillnaden är att sekretessreglerna inte lika entydigt gäller. Varför vi skall ha parallellförda kriminalregister, dvs. både inom kriminalvårdsstyrelsen och hos statistiska centralbyrån, det förstår inte jag. Det måste anses som onödigt, allra helst som uppgifter om kriminalitet är ytterligt ömtålig information. SCB utför nu en mängd undersökningar med ADB-teknikens hjälp. De senaste i raden är folkoch bostadsräkningen och den av riksdagen 1974 beslutade s.k. levnadsnivåundersökningen. Levnadsnivåundersökningen, som jag tar upp i min interpellation, är utomordentligt närgången till sin karaktär. Men där är medverkan frivillig. Nu hade datainspektionen angivit som villkor att materialet skulle avidentifieras kort efter insamlandet, detta för att omöjliggöra både att individanknytningen fanns kvar under många år och att materialet användes för andra syften än just statistik. SCB klagade över detta. Man ville nämligen kunna gå tillbaka till en och samma individ efter viss tid och göra uppföljande undersökningar. Man ville i alla fall inte att en sådan uppläggning skulle omöjliggöras. Regeringen biföll klagomålen. Att man gick emot det organ, datainspektionen, som har till uppgift att just värna om integriteten besvärade tydligen inte regeringen. Till råga på allt använde man just — det gör även statsrådet i sitt interpellationssvar — integritetsskyddsargument för att motivera sitt beslut. Nr 22 Jag måste säga att det är fullständigt hypotetiskt att bakvägen kunna Fredagen den identifiera någon person sedan de väsentliga identifieringsuppgifterna är — 14 februari 1975 borttagna. Det kräver nämligen, om man skall lyckas med detta, att Co man på förhand vet väldigt mycket om denna person, och då har man - Om ADB-registreju redan tillgång till de fakta som ingår i materialet. Och att man över — rade personuppgifhuvud taget — för att spåra upp känsliga uppgifter om t.ex. en herr Svens = ter son i Arboga — bakvägen skulle göra detta om adress och personnummer är borttagna, det blir ju ett arbete som skulle vara så tidsödande att det är helt orimligt. Det är alltså hypotetiska resonemang som regeringen och SCB ägnar sig åt i det här sammanhanget. Det bästa skyddet när det gäller sådana här känsiiga uppgifter måste helt uppenbart vara att plocka bort identitetsbeteckningen. Nu hänvisar statsrådet även till vetenskapliga argument. Forskarna skulle ha behov av att behålla identitetsanknytningen. Jag kan hålla med om att vi behöver forskning och statistikframställning för samhällsplanering, men den planeringen är inte och kommer aldrig att bli så i detalj ingående — i själva verket är den ganska trubbig — att vi måste finslipa våra statistiska metoder därhän att människorna måste följas från vaggan till graven. Det måste räcka med att kontinuerligt göra stickprovsundersökningar för att belysa olika fenomen. Den metoden kan inte ge mer än bråkdelen mindre säkra resultat än att följa samma individer år från år. Detta erkänner även statistikerna, även om de hela tiden betonar att det är någon liten aning intressantare att kunna göra s.k. longitudinella studier, där man alltså följer en och samma population. Om man, fru talman, väljer avidentifieringsmetoden slipper man problemet att SCB ligger inne med omfattande register, som vart och ett kan begagnas för att — låt mig än en gång använda uttrycket — klä av enskilda individer för helt andra syften än vad som ursprungligen var avsett. I detta sammanhang kommer inte bara SCB:s verksamhet in. Man måste också ta upp till behandling beredskapsargument och — på lång sikt — politiska argument. Avidentifieringsmetoden används inom t.ex. SIFO:s verksamhet. Den används sedan gammalt vid forskningsundersökningar, vid olika vetenskapliga institutioner och vid marknadsundersökningar. Varför inte i sammanhang där samhället är inblandat? Det behövs, herr statsråd, inga utredningar inom SCB för detta rent allmänna ställningstagande. Regeringens ovilja att inse detta leder inte bara till problem i det aktuella fallet. Därtill förhindras datainspektionen nu att föreskriva avidentifiering på en mängd andra register av ren statstikkaraktär som ligger hos statistiska centralbyrån. Kriminalregistret är redan nämnt, och det kanske kan räcka som exempel. Fru talman! När det så gäller frågan om sekretessreglerna ger statsrådet inte mycket till svar. Herr Geijer citerar ur datalagen och förarbetena till denna, men någon direkt meningsyttring framkommer knappast. Det är sant att vi har datainspektionen och dess tillståndsprövning, men vad 2 som behövs är en allmän deklaration att myndigheterna inte skall samla på sig mer än absolut nödvändigt för sin verksamhet. Vi kan tala om sekretess och tystnadsplikt hos personalen, men vad som en gång samlats in om en individ och behandlats inom myndigheten finns där och kan komma att användas för syften som det inte alls var avsett för. Sekretessregler är bara en del av de medel vi har för att skydda integriteten. Det bästa skyddet är att så långt möjligt inte lagra uppgifter av mera närgången karaktär. Men jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet är medveten om att en utvidgad sekretess inte alls hjälper oss att lösa integritetsproblemen i stort. När det gäller integreringen av olika system är det självfallet samkörningen och hopkopplingen av olika system som jag har avsett. Att man utnyttjar enhetliga standarder och att man delar på samma utrustning är ingenting som jag invänder emot — tvärtom. Men samkörningen och hopkopplingen av olika register — det är en känslig fråga. Vi har i socialutredningen sett att avancerade planer föreligger. Jag kan nämna andra exempel. Tag t.ex. nämnden för fastighetsdata i Gävle! Den vill koppla ihop fastighetsdataregistret med bilregistret och tillföra det uppgifter om inkomst, utbildning etc. — allt för att hjälpa till med samhällsplaneringen. Och att studiemedelsnämnden och riksförsäkringsverket överväger samkörning har statsrådet själv meddelat. Jag undrar vad studentvärlden kommer att säga om dessa planer. Där har man tidigare varit oerhört kritisk mot CSN:s register. Nu skall detta samköras med ett system som innehåller betydligt djupare information. Den centrala utgångspunkten i datalagen är ju att man skall beakta vad resp. grupper av individer anser om registreringen. Statsrådet vill för dagen inte göra något uttalande om dessa frågor. Herr Geijer hänvisar till DASK, datasamordningskommittén. Men DASK skall inte granska integritetsaspekterna. DASK skall i första hand se över ekonomi, teknik och administration. Enligt samstämmiga uppgifter från ledamöter i DASK har kommittén ytterst flyktigt berört integritetsaspekterna. Eftersom olika myndigheter planerar omfattande samkörning, sammankoppling och integrering tycker jag att man redan i dag, med hänsyn till att DASK inte är särskilt intressant när det gäller integritetsfrågorna, borde ha en mening om de här frågorna. Fru talman! Hela det här området är väldigt svårt att få grepp om. Redan tekniken är någonting som för oss lekmän är mycket besvärligt att tränga igenom, och vi blir lätt offer för administratörers och teknikers vackra tal om. effektivitet och ekonomi. Det finns avancerade planer på samordning av olika system där man hänvisar till sådana aspekter, framför allt inom myndighetssektorn. Mot den bakgrunden är det nödvändigt att med största vaksamhet följa de här frågorna. Jag tycker att statsrådet i dag har givit uttryck åt en, låt mig kalla det passiv attityd, som om man inom departementet anser att datalagen och datainspektionen räcker för att klara de här integritetsproblemen. Men här pågår ju en ständig utveckling och här finns olika aspekter som man inte rim = Nr 22 ligtvis kunde beakta vid datalagens tillkomst, och därför måste vi lappa Fredagen den på lagstiftningen och hela tiden uppmärksamt följa frågorna. 14 februari 1975 Jag vill sluta med tre frågor. SNART ENSE 1. Menar statsrådet att datainspektionen i det aktuella fallet med lev Om ADB-registre nadsnivåundersökningen valde en uppläggning som mindre värnar in — rade personuppgif tegritetsaspekterna än den som SCB och regeringen gick in för? ter 2. Organ som sysslar med forskning och planering kräver att få göra s.k. longitudinella studier, dvs. följa samma individ år efter år och där med också behålla individanknytningen i de olika ADB-systemen. Kan det vara rimligt ur integritetssynpunkt att välja just dessa mycket fin slipade statistiska metoder, när de innehåller så uppenbara integritets risker? 3. Eftersom datasamordningskommittén inte sysslar med integritets aspekterna i samband med samkörning och sammankoppling måste jag fråga: Vad är det för andra faktorer eller utredningar statsrådet väntar på, innan ni är beredd att göra ett mer principiellt uttalande?
Fru talman! Herr Wijkmans interpellation andas ju en stor misstänksamhet och oro — herr Wijkman gör sig till talesman för de människor som, säger han, känner en stark oro för att det lagras för mycket uppgifter som kan betraktas som ytterst ömtåliga. Det är väl riktigt att det i tidningspress och på annat håll uttalas en misstänksamhet och en oro av det slag som herr Wijkman gav uttryck åt genom att säga att människor frågar: Vad skall myndigheterna med dessa uppgifter? Herr Wijkman sitter själv i en central position i det här sammanhanget, liksom jag och andra människor. Är det inte vår uppgift att då försöka tala om för människorna att myndigheterna inte samlar in uppgifter bara så att säga på skoj, utan att det bakom detta, att man skall kunna utnyttja dessa nya möjligheter, ligger ett syfte som ytterst gagnar alla i samhället? Det är väl viktigare att vi försöker förklara det för dem som är oroliga än att vi underblåser en sådan oro. Herr Wijkman tyckte att interpellationssvaret var litet passivt och att regeringen, tror jag, också var alltför passiv i de här frågorna. Men herr Wijkman får väl ändå erkänna — och känner säkert också till det — att vi på det här området verkligen har gjort mera än de flesta andra länder för att skapa ett så långt görligt tillfredsställande skydd för de uppgifter vi samlar ihop. Så var herr Wijkman inne på det beslut som gällde statistiska centralbyråns undersökning. Han och jag är inte överens om möjligheterna att bakvägen få fram uppgifter när man har avidentifierat. Herr Wijkman har därvidlag sin uppfattning, och jag har min. Jag tror att det är svårt att få fram uppgifter när man har avidentifierat, men jag tror inte att det är så svårt som herr Wijkman vill göra gällande. De informationer som vi har fått om detta låg ju till grund för regeringens beslut. 2 När det gäller forskningen, herr Wijkman, är vi tydligen överens så långt att vi båda menar att det finns ett behov för forskningen att utnyttja de möjligheter som ADB-tekniken erbjuder. Sedan är det klart att det finns en gräns, och vi har ju bl.a. datainspektionen, som är till för att pröva var den gränsen går. Jag tror inte att vi normalt sett kan utgå ifrån att man inom forskningen vill sätta i gång med undersökningar där man utnyttjar datamöjligheterna i onödan. Men det kan ju inom forskningen göras bedömningar som inte sammanfaller med de allmänna samhälleliga värderingarna av behovet, och vi har i så fall möjligheter att rätta till det. Jag tror emellertid i stort sett att vi måste vara öppna för att forskningen har ett stort behov på detta område, och i det avseendet verkar det ju som om vi inte riktigt hade samma uppfattning, herr Wijkman och jag. I övrigt vill jag endast hänvisa till vad jag har sagt om de allmänna frågorna. Därvidlag kan jag inte på det här stadiet säga mera med hänsyn till de utredningar som pågår på olika håll.

Fru talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten, men när jag satt och lyssnade på min kollega Anders Wijkman från datainspektionen fann jag mig föranlåten att begära ordet. Det är förvisso ett viktigt och svårt område som herr Wijkman tar upp i sin interpellation — integritetsaspekterna, skyddet för den personliga integriteten när det gäller personuppgifter, lagrade med ADB. Men det som herr Wijkman här glömmer bort är ändå att vi i datainspektionen har möjligheter att föreskriva regler. Herr Wijkman säger i sitt anförande att vi inte har några garantier för att de register som myndigheterna har upprättat används för andra syften än vad de är avsedda för. Det är emellertid faktiskt på det sättet att för varje register, som datainspektionen ger tillstånd till, föreskriver också datainspektionen vartill man får använda detta — bara för det eller det syftet. Man måste gå till datainspektionen för att få tillstånd om man önskar använda uppgifterna till någonting annat. Det är alltså inte så att man kan använda sina register för vilka syften som helst. Jag tycker att det är viktigt att säga ifrån det i den här debatten. Förvisso finns det anledning till oro när det gäller datatekniken, men för den skull behöver vi ju inte underblåsa någon datahysteri. Herr Wijkman tar upp levnadsnivåundersökningen, som ju var föremål för ingående debatt i datainspektionen och i pressen och föranledde regeringens avvägande. Frågan gällde huruvida man kunde avidentifiera, dvs. ta bort personidentifikationen i dessa register. Vi var en minoritet i datainspektionen som hävdade att det skulle vara ytterst olyckligt om man gjorde detta, eftersom sekretessen i så fall skulle upphävas. Då det är utomordentligt känsliga uppgifter som ingår i denna undersökning, kunde jag inte vara med om att göra en avidentifiering och därmed göra materialet offentligt. Det är inte hypotetiskt att man skulle kunna iden tifiera en enskild person i detta material när det blev offentligt, även — Nr 22 ifall identifikationsuppgifterna var borttagna. Fredagen den Sedan bör det kanske noteras att Anders Wijkman 1972 i en motion 14 februari 1975 i den här kammaren uttalade att det var angeläget att man gjorde just denna typ av levnadsnivåundersökningar och att det organ som skulle Om ADB-registreutföra undersökningarna var statistiska centralbyrån. Anders Wijkman = rade personuppgifhar alltså i sin politiska verksamhet kunnat konstatera att vi behöver = ter denna typ av undersökningar för att kunna bedöma vilka samhällsåtgärder som bör vidtas i syfte att möta problem som olika grupper i samhället kan ha. Det är ju det som den aktuella undersökningen syftar till. Här blir det alltså en balansgång, herr Wijkman: man behöver uppgifter för samhällsplaneringen och dessa uppgifter kan vara integritetskränkande, varför vi måste:se till att det skapas ett skydd. Det kan vi ju göra genom att vi föreskriver regler i datainspektionen. Herr Wijkman nämnde också 1975 års folkoch bostadsräkning. Ja, det har ju skett ett intimt samarbete mellan datainspektionen och statistiska centralbyrån när det gäller planeringen av denna folkoch bostadsräkning, som riksdagen får ta ställning till inom relativt kort tid — det ligger som bekant en proposition på riksdagens bord. Där har en enig datainspektion, med Anders Wijkman som medlem, varit med om att dra upp riktlinjerna för på vilket sätt folkoch bostadsräkningen skall ske, under vilka former den skall äga rum och vilka regler som skall gälla för att vi skall trygga integriteten för medborgarna. Jag har velat säga detta därför att jag finner det angeläget att det klart framgår att trots att lagstiftningen på området kanske är ofullständig finns det ändå genom datainspektionen i vårt land möjligheter att på ett helt annat sätt än i andra länder trygga den personliga integriteten i dataregistren. Men det behövs naturligtvis ytterligare förbättringar på lagstiftningsområdet, och offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén, OSK, kommer under april månad att presentera ett förslag till utbyggnad och modernisering av gällande sekretesslagstiftning. 16 § i gällande sekretesslag, som just gäller statistiksekretessen, är ofullständig. Jag tycker att man snarast bör förbättra statistiksekretessen, och jag har därför till årets riksdag väckt en motion som, om den bifalles, skulle innebära att vi får en fullständig statistiksekretess. Då kan man avidentifiera, då kan man kryptera materialet och då behövde man inte befara att materialet görs offentligt. Fru talman! Förvisso är dataregistrering och personlig integritet ett mycket besvärligt område — svåra avvägningar måste göras. Forskningens behov skall jag inte ta upp här, men herr Wijkman vet att just forskningens register granskar vi synnerligen ingående när vi ger tillstånd i datainspektionen. Vi låter också berörda intressegrupper, berörda kategorier i samhället, som ingår i registren ge uttryck för sina egna synpunkter och ange hur de ställer sig till denna typ av register.

Fru talman! Herr statsrådet sade att ”det är ju inte på skoj som myndigheterna samlar olika uppgifter”, och det borde man då upplysa människorna om och inte skrämma upp dem, ansåg statsrådet. Jag ser inte min verksamhet på det här området som ett led i någon skrämselkampanj —- tvärtom. Men jag tyckte att det var naturligt, eftersom jag tillhörde majoriteten i datainspektionen och vi hade så ingående behandlat frågan om avidentifieringen, att föra frågan vidare. Jag ansåg att det beslut som regeringen fattade var mycket olyckligt, och jag märkte att debatten — utifrån de utgångspunkter jag och majoriteten i datainspektionen har — blir helt snedvriden, då massmedia framställer regeringens beslut som ett betydande steg framåt när det gällde integritetsaspekterna. Det kan jag för mitt liv inte påstå att det var. Men eftersom vi väl i dag inte kommer varandra närmare när det gäller avidentifieringen får jag bara hoppas att de utredningar som statistiska centralbyrån och datainspektionen skall genomföra kommer att leda regeringen fram till den uppfattning som vi i majoriteten hyser. Utan att avslöja våra resonemang i datainspektionen vill jag sedan säga, att herr Hugossons bärande argument för att icke avidentifiera, hela tiden har varit de statistiska och vetenskapliga. Problemet med sekretessen kom nämligen inte upp förrän på ett mycket sent stadium i vår behandling. Ingen av oss var över huvud taget medveten om det, eftersom sekretesslagen ju är mycket svår att tolka. Jag har naturligtvis respekt för statistikerns och forskarens strävan att finslipa sina medel, men jag menar att integritetsaspekterna också måste komma in i sammanhanget, då vi gör en slutlig avvägning. Sedan är det troligt, herr statsråd, att det finns en åsiktsskillnad mellan oss om hur mycket uppgifter myndigheterna skall samla in om-de enskilda människorna och över huvud taget om hur denna verksamhet skall läggas upp. En Sifoundersökning som presenterades i mitten av förra året — man skall förstås inte tro alltför mycket på sådana undersökningar — visade att det var just myndigheternas omfattande insamlande av uppgifter om de enskilda människorna som hos en majoritet av medborgarna ingav oro. Och man behöver inte delta i någon skrämselkampanj för att vilja ha entydiga och klara regler för det. Vad socialutredningen i det sammanhanget skriver, att man genom att sammanställa olika uppgifter från ett stort antal myndigheter får bättre möjligheter att ägna sig åt uppsökande verksamhet, tror jag att de flesta här i landet upplever som en ganska otrevlig framtidsvision. Den verksamheten kan naturligtvis skötas på många olika sätt, men jag tror att vi skall vara medvetna om att där finns problem. Det är inte bara allmänpolitiska, ideologiska problem eller värderingsproblem utan också beredskapsaspekter som har fått datainspektionen att slå fast att vi skall ha så få heltäckande dataregister som möjligt över medborgarna. De register som finns skall vara mycket grunda, dvs. det skall ingå få uppgifter i dem just med hänsyn till beredskapsaspek terna. Vi kan heller inte vara helt säkra på att vi för all framtid här Nr 22 i landet kommer att ha det demokratiska klimat som vi nu har. Vi kan Fredagen den ju inte — åtminstone inte hypotetiskt — helt avskriva riskerna för en to 14 februari 1975 talitär omvälvning, och då skulle naturligtvis sådana register vara utomösbija KORAS ordentligt allvarliga i händerna på en ny, icke-demokratisk makthavare. Om ADB-registre Jag behöver kanske inte gå längre i den diskussionen. Det räcker säkert rade personuppgifmed dessa antydningar. ter Sedan sade herr statsrådet att jag framfört beskyllningar för passivitet, men att vi här i landet tvärtom har gjort mycket mer än i många andra länder. Det håller jag med om. Datalagen var utmärkt. Men märk väl att vi var oeniga vid riksdagsbehandlingen just om hur vi skulle sakbehandla de offentliga registren. Och där beslöt riksdagen genom en kompromiss i mars eller april 1974, på ett enhälligt förslag från datainspektionen, att vi skulle försöka oss på en ny ordning. Det har vi inte hört ett ord om från departementet. Och därför finns det anledning för oppositionspartierna, som den gången drev en annan linje än regeringen, att ständigt upplysa och påminna om denna sak. Sedan vill jag bara säga att herr Hugossons argument rörande avidentifieringen, som statsrådet delar, tycker jag fortfarande är helt hypotetiska. Men jag tror som sagt inte att vi där kommer varandra närmare i dag. Slutligen är det en fråga kvar som jag inte har fått något svar på. DASK skall inte syssla med integritetsaspekterna i samband med samkörningen därför att man har helt andra direktiv. Vad är det då för andra utredningar som statsrådet avvaktar, innan vi kan få mera principiella uttalanden i det fallet? Den delen av problematiken tog nämligen datalagen över huvud taget inte upp.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat om jag vill redogöra för befintliga beredskapsplaner för att evakuera svenska medborgare från länder där akuta politiska situationer innebär uppenbar fara för deras säkerhet. Sedan flera år tillbaka finns en särskild beredskapsinstruktion för utlandsmyndigheterna, och denna har under det gångna året setts över. I samband därmed har kompletterande anvisningar för utlandsmyndigheternas beredskapsplanläggning utfärdats. Vid varje utlandsmyndighet skall finnas en beredskapsplan bl.a. för evakuering eller repatriering av svenska medborgare. En sådan plan är i första hand en allmän grund för åtgärderna i en krissituation, vilka givetvis måste anpassas till förhållandena i det aktuella läget. Om evakuering skulle visa sig nödvändig med kort varsel, åligger det utlandsmyndighetens chef att vidtaga alla de anstalter som han bedömer som oundgängligen erforderliga. Det bör emellertid här framhållas att evakuering eller repatriering sker helt på frivillighetens grundval och sålunda inte kan beordras av vare sig departementet eller vederbörande utlandsmyndighet. Någon möjlighet att tvinga en svensk medborgare att återvända till Sverige eller evakuera till annan plats finns följaktligen inte. Utrikesdepartementet har det yttersta ansvaret för och ledningen av evakueringsoperationerna. Anskaffning av fartyg eller flygplan för evakuering skall också normalt ombesörjas av departementet. I en kaotisk situation eller om evakuering av andra skäl måste ske hastigt kan utlandsmyndighet dock själv anskaffa sådant transportmedel. Slutligen kan nämnas att samråd om möjligt kommer att äga rum med i första hand nordiska men även andra utlandsmyndigheter på plat = Nr 23
fe RE EA NS FER Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Om beredskapspla När jag ställde frågan för fjorton dagar sedan var det med anledning = ner för evakuering av situationen i Asmara, som då var ganska allvarlig. Jag känner per — av svenskar från sonligen några av de svenska missionärerna där, och de befann sig i = länder där det uppenbar livsfara. Nu har det dess bättre lyckats att rädda dem, och = politiska läget är några av dem är på väg hem. instabilt Men situationen är oviss på flera håll ute i världen där vi har svenska biståndsarbetare och andra svenskar i viktig verksamhet. I allmänhet kan man i förväg observera platser där osäkerhet råder och där den politiska situationen kan väntas medföra snabba förändringar med risker i samband med skottlossning, strider och kaos. Det borde därför vara önskvärt och nödvändigt att vissa förhandsåtgärder innebärande beredskap i händelse av ett abrupt ändrat läge vidtogs från svensk sida. Utan att i detalj planera allt kan man se till att evakuering kan ske och vilka vägar som kan användas. Svaret är ganska utförligt, och det synes mig också på sätt och vis inge en viss trygghet. Man kan möjligen fråga sig på vilket sätt en utlandsmyndighet själv kan anskaffa transportmedel, som det står på sidan två mot slutet av svaret. I vissa fall torde det vara möjligt och i andra fall ganska svårt. Det är dock värdefullt att vi genom utrikesministerns svar fått en summering av det här slaget. Om inte evakuering kan ske, är det också fråga om att kunna försörja de människor det gäller med läkemedel, livsmedel och vatten. Jag hoppas att sådana saker är förberedda från svensk sida. Med detta vill jag än en gång tacka för svaret.
Herr talman! Vi kan väl vara överens om att man skall göra allt man kan för att evakuera svenskar och dessutom om möjligt varna dem som befinner sig i områden där vi befarar att svåra kriser skall uppstå. Som ett exempel på hur man skaffar flygplan och båtar kan vi ta den stora evakuering som förbereddes från Cypern förra sommaren, då vi ställde både båtar och flygplan till förfogande för att evakuera svenskar från Cypern och från grekiska öar. I allmänhet måste man lita till de reguljära transportmedel som finns. När det gäller Eritrea, som är aktuellt nu, är det närmast med stöd av myndigheterna där som vi lyckats få ut svenskar ur området. Det finns flera områden just nu som är sådana att vi har en daglig bevakning av dem för att hålla reda på var svenskarna finns och hur de skall kunna komma därifrån om situationen förvärras. 3»
Herr talman! Utrikesministerns sista upplysning tyckte jag var mycket intressant och glädjande. Det var just detta jag egentligen var ute efter. Man känner inför det som sker att det kan komma situationer som det inte på ögonblicket går att göra något åt. Men om man i förväg tar med riskerna i beräkningen finns det en möjlighet att uträtta något. Det som slutligen nämns i svaret, att samråd om möjligt skall hållas med nordiska och även andra myndigheter på platsen, tycker jag också är utmärkt. Det gör att jag betraktar svaret som ytterst positivt.
Herr talman! Herr Burenstam Linder har med anledning av att vissa handlingar, som har samband med statens förvärv av aktier i Pripps, hemligstämplats i 20 år frågat hur enskilda riksdagsmän skall kunna bedöma förslag om köp av företag när handlingar som hör till ärendet hemligstämplats på detta sätt. De handlingar i det nämnda ärendet som har hemligstämplats i 20 år har med Pripps interna affärsverksamhet att göra.
Handlingar som upprättats i samband med statens förvärv av Pripps har delvis hemligstämplats i 20 år och redovisas därför inte i proposition 1975:7. Hur anser finansministern att enskilda riksdagsmän skall kunna bedöma förslag om köp av företag när handlingarna på vilket köpeavtalet grundar sig hemligstämplats på detta sätt?
De utgörs av sammanställningar och beräkningar som gjorts inom PRIBO-koncernen och av en auktoriserad revisor. Jag anser det riktigt att handlingar av denna karaktär — som alltså berör ett enskilt företags rörelse och framtidsprognoser — inte offentliggörs.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

Det tycks som en ganska begränsad krets av makthavare inom finansdepartementet möjligen har denna fullständiga insyn och detta beslutsunderlag. Men jag har i likhet med alla andra riksdagsmän ett ansvar att ta i en fråga som denna. Är det t.ex. ett för dyrt köp, betalar staten 100 milj.kr. för mycket när man köper Pripps? Den tidning som brukar kunna göra ganska goda bedömningar i sådana här sammanhang, nämligen Affärsvärlden, gjorde i höstas gällande att värdet på Pripps var ungefär 100 milj.kr. mindre än det pris staten betalar. Hur skall jag tillsammans med de andra riksdagsmännen kunna bedöma en sådan här — Nr 23 fråga? Det är bakgrunden till att jag frågat finansministern hur man egent Torsdagen den ligen skall uppträda när finansdepartementet eller herr Sträng väljer att 20 februari 1975 hemligstämpla handlingar i inte mindre än 20 år. Propositionen ger ett magert underlag för att bedöma om det är ett riktigt pris man skall betala. Om hemligstämp Herr Sträng säger att det här gäller intern affärsverksamhet. Den är lande av handlingar alls inte intern för oss. Vi skall vara med och bestämma om man skall = vid statligt företags betala så här många hundra miljoner kronor för Pripps. Det är väl inte = förvärv något internt? Jag finner inte att finansministern gett ett tillfredsställande svar på hur man som enskild riksdagsman verkligen skall kunna bedöma den här affären.
Herr talman! Jag skall självfallet inte tjuvstarta den debatt som väl herr Burenstam Linder och jag kommer att ha så småningom när utskottets betänkande ligger på bordet. Jag vet att herr Burenstam Linder ogillar den uppgörelse som har träffats mellan staten och Pripp om övertagande av 60 96 av aktiestocken i den här hanteringen. Men det är väl ändå ganska klart att det inom ett företag finns uppgifter som bör vara företaget förbehållet att ha som sina egna och som inte skall offentliggöras. Även om detta företag är ett dominerande företag inom sin bransch, finns det ändå rader av konkurrenter, och att då offentliggöra planer på framtidsprognoser och allt vad det innebär vore inte korrekt mot det enskilda företaget. Jag vet att innerst inne delar herr Burenstam Linder min uppfattning på den punkten men att han nu av mera politiska affekter tyckte det var intressant att ställa frågan i den formulering den har fått. Herr Burenstam Linder sade att socialdemokraterna brukar tala om insyn. Han höll sig själv följaktligen litet vid sidan om den ambitionen. Här är han emellertid ute och skall ha en insyn i ett privat företag, som jag föreställer mig att han inte gör anspråk på i andra fall. Då säger herr Burenstam Linder att staten har ju betalt för detta inflytande och att då bör insynen vara ett faktum. Jag garanterar herr Burenstam Linder att i detta företag kommer det att finnas representanter för det allmänna och för de anställda, som har precis den insyn som herr Burenstam Linder efterfrågar. Men att ge offentlighet åt rent interna affärsprognoser och sammanställningar utöver vad som har getts i propositionen har jag inte ansett vara lämpligt.

Herr talman! Jag har svårt att förstå logiken i att detta är rent interna uppgifter. Det är uppenbarligen uppgifter som är betydelsefulla, så betydelsefulla att de har hemligstämplats i 20 år, vilket innebär att de enskilda riksdagsmännen, som så småningom skall rösta i denna fråga, inte har tillgång till dessa uppgifter. Vi kommer aldrig att få veta om det verkligen är ett för dyrt köp som man har gjort. Jag vet ju inte Li | vad som står i dessa hemliga papper. Därför kan jag inte avgöra vad det är för slags upplysningar som inte ställs till förfogande för dem som skall besluta så småningom. Det är uppenbarligen så, att det i olika företag finns behov av att ha skydd för vissa typer av affärshemligheter. Jag vill inte alls säga något annat. Men däremot kan statsmakten när det gäller enskilda företag skaffa sig de olika upplysningar som man vill ha. Jag vet ju inte, när herr Sträng blir företagsägare här, om statsmakten inte får stora egna företagarintressen och då inte på samma sätt skaffar den insyn i det offentliga som vi alla behöver för att kunna bedöma vad som egentligen händer och sker.
Herr talman! I den proposition som har avlämnats till riksdagen ges det en utförlig redovisning av företagets situation. Det avtal som har träffats redovisas också i alla sina paragrafer och detaljer. Som avslutning på det hela presenteras också företagets balansräkningar. Men vid sidan om detta kan det ju föreligga utredningar som har med den framtida utvecklingen att göra. I det konkurrenssamhälle vi lever i har jag ansett att de prognoserna och utredningarna nog bör kunna vara företagets privata egendom och inte presenteras på samma offentliga sätt som övriga handlingar i propositionen.

Herr talman! Eftersom det nu finns ett antal handlingar som är hemligstämplade, måste det med logisk nödvändighet innebära att det finns ett beslutsunderlag som inte är redovisat i propositionen. Alla riksdagsmän har ett ansvar, och det är för att kunna bedöma om i en affär som denna herr Sträng t.ex. har betalat för mycket som vi begär att få tillgång till olika sådana uppgifter. Alla talar om insyn. Socialdemokraterna använder ofta kravet på insyn som motiv för att staten skall lägga sig till med det ena eller andra företaget. Men när detta väl sker så hemligstämplas genast viktiga handlingar i 20 år.
Herr talman! Om herr Burenstam Linders inlägg vore ett uttryck för verklig oro med hänsyn till den här uppgörelsen då skulle jag ha respekt för den. Men efter att ha lyssnat till herr Burenstam Linder under många år tvekar jag inte att säga att andra bevekelsegrunder ligger bakom det engagemang som han visar här i dag. Det beslutsunderlag som är erforderligt för att ta ställning till ärendet har redovisats i propositionen. Jag begär nu inte att herr Burenstam Linder skall tro mig, för jag föreställer mig att han är misstänksam mot mig över huvud taget, men det som här är hemligstämplat har ingenting med beslutsunderlaget att skaffa.

Hen talapnt Om here Sträng anser att jag har andra bevekelsegrunder Torsdagen den för vad jag säger bör han tala om vilka det är. Jag tycker faktiskt att 20 februari 1975 vi kan resonera om varje fråga med utgångspunkt i dess egna meriter. Och det tål verkligen den här frågan. Det finns inte något verkligt fullgott Om hemligstämpbeslutsunderlag i propositionen. Jag upprepar att kvalificerade bedömare lande av handlingar har gjort gällande att priset är låt oss säga 100 milj.kr. för högt. Då vid statligt företagsmåste det vara rimligt att enskilda riksdagsmän kan få tillgång till de — förvärv olika bedömningar som gör att finansministern anser att ett så högt pris skall betalas som i det här fallet. Att för mycket betalas antyds också av det förhållandet att aktierna i det företag som säljer — PRIBO — väsentligen har stigit sedan detta avtal slutits.
Herr talman! Jag är litet generad över att den här debatten tar så lång tid. Om det vore ett hundraprocentigt statligt företag skulle herr Burenstam Linder ha rättighet att säga att ingenting får vara hemligt. Men jag skulle förmodligen även där göra gällande att det finns vissa ting i hundraprocentigt statsägda företag som på grund av affärssituationen bör vara hemliga. Här är det fråga om ett företag där staten delar ansvaret med ett privatföretag, och herr Burenstam Linder är sannerligen inte den som i riksdagen har gjort gällande att det är nödvändigt med insyn i svenskt privat näringsliv. Det är från de utgångspunkterna jag inte helt tror på ärligheten i herr Burenstam Linders argumentation. Herr Burenstam Linder säger vidare att kvalificerade bedömare gör gällande att det har skett en överbetalning, sett från statens synpunkt. Jag läste med stort intresse den artikel i Affärsvärlden som åsyftas, men jag delar inte skribentens uppfattning, och jag vägrar att acceptera honom som någon auktoritet på området.

Herr talman! Nu fick vi reda på att anledningen till hemligstämpeln är att staten delar ansvaret med ett privat företag. Det privata företaget har kvar 40 96 av aktieägarintressena. Men det har skrivits en klausul som innebär att PRIBO om tio år på som jag tycker mycket gynnsamma villkor kan avyttra sina aktier. Som beräkningsgrund har man då att aktiepriset stiger enligt konsumentprisindex, vilket såvitt jag förstår inte är någon dålig överenskommelse från det enskilda företagets synpunkt. Därför vill jag göra gällande att PRIBO redan i dag väsentligen är ett statligt företag som det gäller för oss att ha insyn i. Min principiella uppfattning om insyn är att det är olyckligt när staten sätter sig i det läget att staten inte som fristående statsmakt utövar sin kontrollerande uppgift utan i stället har egna företagarintressen att slå vakt om.
Herr talman! Ja, det är väl egentligen den politiska skillnaden mellan herr Burenstam Linder och mig. Jag anser att staten aktivt bör kunna gå in i företagsverksamheten och driva sådan på ungefär samma premisser som det privata näringslivet. Herr Burenstam Linder ogillar däremot med utgångspunkt i sin politiska ideologi att staten har ett inflytande inom företagsamheten. Jag skall inte gå närmare in på frågan om anknytningen till konsumentprisindex men vill ändå påpeka att värderingen om tio år — om nu en sådan kommer att göras — skall baseras på andra kriterier än vad herr Burenstam Linder nyss anförde.

Herr talman! Herr Sträng sade i en tidigare replik att han inte kunde ställa sig bakom den beräkning som lagts fram i Affärsvärlden. Ja, jag vet inte om man kan göra det eller inte, och det är det som är problemet f.n. De riksdagsmän som så småningom skall rösta i ärendet har inte den insyn som krävs för att avgöra detta. En möjlighet är såvitt jag förstår att det i det hemligstämplade materialet finns olika uppgifter som det skulle vara bra att ha tillgång till när man skall bedöma en så viktig fråga som denna. Det gäller nämligen att slå vakt även om skattebetalarnas intressen.
Herr talman! Jag tyckte att min anmärkning att jag inte vill upphöja Affärsvärlden till någon auktoritet på området behövdes för balansens skull, eftersom herr Burenstam Linder i sitt inlägg verkligen upphöjde Affärsvärldens skribent till en auktoritet just i den här frågan.

Herr talman! Herr Boo har frågat mig om jag anser att utbildningen för att erhålla militärt förarbevis för buss motsvarar den utbildning som krävs för att erhålla rätt att framföra buss i civil trafik samt, om så icke är fallet, vilka åtgärder jag avser vidtaga. Av åldersskäl har de värnpliktiga som uttagits till bussförare ej alltid hunnit avlägga prov för civilt busskort, varför utbildning måste ske inom försvarsmakten. Utbildningstiden för de värnpliktiga bussförarna är minst Nr 23 80 timmar innan de får tas i anspråk för personaltransport. Provet för Torsdagen den förarbevis sker inför militär besiktningsman som är utbildad av trafik 20 februari 1975 säkerhetsverket. Förarbeviset är ett kompetensbevis på den enskildes för: måga att framföra, vårda och handha fordonet. Om utbildningen för Utbildningen motsvarar de trafiksäkerhetskrav som statens trafiksä — erhållande av kerhetsverk ställer för att få körkort för buss . Utbild — militärt förarbevis ningen omfattar dock inte bestämmelser som enbart avser civil trafik, — för buss exempelvis genomgång av färdskrivare och tidhållning i yrkesmässig trafik. Eftersom kraven för att få militärt förarbevis för buss i allt väsentligt är samma som i fråga om körkort för civil busstrafik, ser jag inte någon anledning att vidta åtgärder i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min enkla fråga. Från trafiksäkerhetssynpunkt är det angeläget att de krav på utbildning och rutin för framförande av buss som ställs i det civila livet också gäller vid militära busstransporter å allmän väg. Dessa transporter avser ofta långa sträckor och sker på vägar som inte i alla avseenden har en tillfredsställande standard. Detta sammanhänger med att de militära övningsfälten ofta är placerade i avskilda områden på långa avstånd från huvudförläggningen. Övningsfältet i Älvdalen är ett typiskt exempel på detta. Det blir därför många militära transporter på allmänna vägar i området samt till och från Älvdalen genom länet i övrigt. Från ortsbefolkningen och från andra trafikanter på dessa vägar framförs ofta synpunkter beträffande de militära transporterna. Det är som jag ser det nödvändigt att den militära förarutbildningen ägnas uppmärksamhet, så att den så långt som möjligt i praktiken ger samma kompetens som krävs av förare av buss i det civila. Statsrådet anser för sin del att inga åtgärder behöver vidtagas. Det är ju en något annan uppfattning än den som har framkommit från militärt håll. Vid den regionala radions utfrågning sade man nämligen från högt militärt håll att det är alldeles nödvändigt att titta på den här problematiken för att om möjligt åstadkomma sådana bestämmelser som kan öka trafiksäkerheten också när det gäller framförande av militära busstransporter.

Herr talman! Jag är väldigt tacksam för att herr Boo pekar på de olägenheter som uppkommer när militären har för lång färd till skjutfält osv. Men herr Boo vet ju hur starkt motstånd det brukar resas när man från militärt håll önskar tillgodose intresset av att ha övningsfält på nära 41 håll. Vi tvingas alltså i vissa fall till alltför långa och krävande transporter, men i det här sammanhanget finns det ingenting som talar för att olyckan skulle ha uppkommit till följd av att det rörde sig om en lång transport. Jag har svarat på herr Boos fråga och således gett det beskedet — vilket jag tyckte skulle kunna lugna herr Boo — att vi har dessa hårda krav på bussförare som används i den militära organisationen, att de skall ha en utbildning som motsvarar den som erfordras på det civila området. När det gäller det civila området kan jag tala om, att utbildningen av bussförare är ytterst skiftande. Den mest ambitiösa utbildningen bedrivs inom AMS, där den omfattar över 500 timmar. Sedan kommer man ner till utbildning på kanske ett hundratal timmar, vilket gäller för t.ex. Storstockholms Lokaltrafik. Kommer vi ut till trafikskolorna, finner vi att utbildningen för bussförare där är 20-30 timmar. Utbildningens längd växlar alltså högst avsevärt. När det gäller staten ligger man vid omkring 100 timmar.
Herr talman! Det kan vara som statsrådet säger, att den teoretiska och praktiska direkta utbildningen är fullt tillfredsställande, men här finns en speciell faktor, nämligen att det är unga människor som får denna utbildning. De kan icke i alla sammanhang ha den rutin i köravseende som väl ändå i de flesta fall finns hos bussförare i det civila. Det var just detta som den av mig åberopade militären framförde som sin synpunkt. Även om det inte direkt hör in i den här bilden, vill jag erinra om att vägarna i det aktuella området — i synnerhet den väg som det nu gäller — icke är avsedda för någon livlig trafik. Det reses oerhört bestämda krav från icke minst länets befolkning på att någonting skall göras åt den här vägen som sådan. Det är väl alldeles klart att det ställs höga krav på framförandet av stora bussar på vägar av den kvalitet som det här är fråga om.
Herr talman! Dessa önskemål beaktar man på det sättet att man tar ut sådana pojkar som har erfarenhet av tunga fordon. Kan man få sådana som redan har avlagt prov för att föra buss i det civila livet är det en fördel. I det aktuella fallet hade pojken genomgått utbildningen i det civila, ehuru han inte hade hunnit avlägga provet förrän han kom in i det militära.
I Sverige gäller en generös lagstiftning beträffande pornografiska tryckalster. Under senare tid har uppmärksammats att pornografiska tryckalster med barn som huvudagerande distribueras i Sverige. Barn exploateras där på ett upprörande sätt som sexualobjekt. Det förekommer t.ex. foton med samlag mellan vuxna och barn.
Men han hade sedan under fem månader kört buss i sin militära utbildning. Om det inträffar en enstaka olycka tror jag inte att vi utan vidare skall säga att det är olämpligt att ha unga människor som förare — det är enligt min mening inte på något sätt dokumenterat genom en enstaka händelse. Jag har således inte anledning att vidta åtgärder i den riktning som herr Boo nu antytt.
Detta kan rimligtvis inte vara förenligt med de tankegångar som ligger bakom vår tryckfrihetslagstiftning. Är statsrådet mot denna bakgrund beredd vidtaga åtgärder för att hindra att i Sverige trycks och/eller distribueras tryckalster där barn framställs som sexualobjekt?

Herr talman! Fru Söder har frågat mig om jag är beredd att vidta Om förbud mot åtgärder för att hindra att i Sverige trycks eller distribueras tryckalster = vissa pornografiska där barn framställs som sexualobjekt. tryckalster I samband med den reform på yttrandeoch tryckfrihetens område som genomfördes år 1971 upphävdes de straffbestämmelser i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen som avsåg sårande av tukt och sedlighet genom bl.a. framställning i skrift eller bild. Den allmänna bakgrunden till reformen var uppfattningen att samhället inte bör göra andra inskränkningar i yttrandeeller tryckfriheten än som är nödvändiga för att värna om betydande allmänna eller enskilda intressen. Fru Söders fråga avser sådana pornografiska skrifter som innehåller bilder av barn. Som exempel har nämnts att det förekommer tryckalster som innehåller fotografier av samlag mellan vuxna och barn. Vad som är särskilt upprörande med sådana bilder är naturligtvis att barnet har utnyttjats för den handling som återges i bild. En sådan handling är också straffbar antingen som otukt med barn eller som otuktigt beteende. När det gäller tryckalster av detta slag finns det vidare särskilda begränsningar i spridningsrätten enligt tryckfrihetsförordningen och brottsbalken. Det är sålunda straffbart att förevisa pornografisk bild på eller vid allmän plats på ett sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt eller att sända en sådan bild till någon med posten eller på annat sätt utan föregående beställning. Den som bland barn och ungdom sprider förråande skrifter eller bilder kan straffas för förledande av ungdom. Av vad jag nu har anfört framgår att de fall som fru Söder syftar på i viktiga hänseenden täcks av gällande straffbestämmelser. Erfarenheterna från tillämpningen av den tidigare pornografilagstiftningen visar hur ineffektiva straffbestämmelser är som riktar sig mot framställningens innehåll och hur svårt det är att avgränsa det straffvärda området. Vi har enligt min mening inte anledning överväga allmänna inskränkningar i tryckfriheten eller spridningsrätten för att förhindra sådana speciella företeelser som det här är fråga om. Det förefaller inte heller ändamålsenligt att ingripa mot pornografi med ett visst innehåll, hur frånstötande det än kan te sig.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag är dock inte helt nöjd med det svar han har givit. Anledningen till min fråga var ju att här i Stockholmsområdet har distribuerats s.k. barnpornografi, vilket har väckt upprörda känslor hos många människor som har kommit i kontakt med denna typ av pornografi. Inte bara vanliga människor, som inte ofta konfronteras med sådana här publikationer, utan också garvade människor som har fått 43 ta itu med livets avigsidor — polismyndigheter och andra — har reagerat mycket starkt mot dessa alster. Det är helt klart att spridning av sådana här skrifter strider mot en utbredd uppfattning om vad som bör publiceras. Mycket upprörande är också att barn visas i situationer som enligt lag är förbjudna — det säger även justitieministern i sitt svar — och som djupt kränker de etiska levnadsregler som vi har här i vårt land. Det är mycket kränkande gentemot andra folkgrupper att gömma sig bakom att det här är fråga om utländska barn. I den mån dessa skrifter sprids, bidrar det ju till att man nedvärderar andra grupper i svenska människors ögon, och det kan vi inte acceptera. Jag tror att vi är rätt ense i de här uppfattningarna, men det är i fråga om tillvägagångssättet för att komma åt företeelserna som vi inte är ense. Det har ju visat sig att det fanns sådana här skrifter i cellen hos den man som förövade mordet på den lilla flickan i Skogås för inte så länge sedan. Jag vill inte alls uppförstora detta faktum, för det är ju en enstaka mycket tragisk händelse. Men vi kan ändå inte bortse från att i den mån skrifter av det här slaget kommer i händerna på sjuka människor, som inte alltid är medvetna om sina handlingar, kan det bli just sådana här oanade konsekvenser. Det är ju fråga om barn som utsätts för sexuella handlingar. Om dessa sjuka människor kommer i kontakt med annan pornografi där det rör sig om vuxna och därav stimuleras till vissa handlingar, så har ju de vuxna helt andra möjligheter än barn att värja sig. Det är många som har reagerat, bl.a. Vi unga och Unga örnar. Vidare har barnombudsmannen tagit upp frågorna. Jag vill också framhålla att det inte är omöjligt att göra någonting åt saken. Man håller i Västtyskland på och lagstiftar på detta område, och vad som är möjligt att göra i Västtyskland för att komma till rätta med någonting som ingen vill acceptera borde vara möjligt att göra även här i Sverige.
Herr talman! Personligen delar jag känslorna hos dem som har blivit upprörda över de här bilderna och tidningarna. Men problemet är ju att vi här i landet vill ha största möjliga yttrandeoch tryckfrihet, och det är så svåra avgränsningar, om vi skall göra ingrepp i yttrande: och tryckfriheten. Såväl på detta område som på andra — det finns många sådana i samhället där jag personligen finner mycket smaklöst — får vi därför i tryckfrihetens namn acceptera vissa företeelser. Men på detta speciella område har vi ju ändå genom förbudet mot visning och förbudet mot spridning försökt skydda särskilt ungdom mot den osmakliga delen av pornografin. Vad vi nu måste göra — och det försöker vi också göra från departementets sida — är att se till att polisen är vaksam när det gäller spridning och visning i skyltfönster etc. av sådana här alster. Jag tror inte att den — Nr 23 restriktivitet som vi har omgett denna företeelse med är betydelselös, Torsdagen den
Herr talman! Som jag sade tidigare är jag medveten om att det finns = vissa pornografiska svårigheter när man skall avgränsa ett visst område och att det inte bara — tryckalster gäller det nu aktuella avsnittet. Men å andra sidan har vi i vår brottsbalk och i tryckfrihetsförordningen paragrafer som såvitt jag förstår skulle kunna bli tillämpliga. Jag tänker exempelvis på 16 kap. 12 § brottsbalken, som också justitieministern refererar till i sitt svar. Dessa bestämmelser skulle kunna utvidgas på något sätt. Med den utformning som lagtexten och förarbetena nu har är det klart att barn och ungdom skall vara en speciell målgrupp för pornografiska alster, och det är detta som begränsar tillämpningen av paragrafen. Eftersom det här gäller att skydda barn och ungdom för saker och ting som kan få konsekvenser för hela deras inställning till samlevnadsfrågor och annat och dessutom — som jag sade tidigare — att förhindra att sjuka människor får inspiration till att våldföra sig på barn, så menar jagatt man inte får avvisa förslag i detta hänseende. Man måste undersöka möjligheterna att ändra lagstiftningen så att vi kan komma till rätta med problemen. Jag är väl medveten om de svårigheter som justitieministern här pekade på, men jag anser att vi inte får väja för dem utan i stället försöka övervinna dem, som man har gjort t.ex. i Västtyskland.
Herr talman! Fru Söder hänvisade till brottsbalkens 16 kap. 12 §, och det är klart att man kan diskutera en skärpning för att se om det skulle ge bättre resultat än tillämpningen av nu gällande bestämmelser. Vi har ju haft ganska kort tid på oss, och jag vill inte sticka under stol med att vi vid några tillfällen har varit litet missnöjda med polisens aktivitet på den här punkten. Men vi har haft samtal med polisen och man har där lovat att vara mera uppmärksam och se till att bestämmelserna tilllämpas. Och, fru Söder, med sådana åtgärder som vi då kan vidta när det gäller spridningen kommer vi ju inte åt själva tryckfrihetsförordningen. Vi skall emellertid i den mån detta är möjligt medverka till att begränsa spridningen.
Herr talman! Jag är glad för det något mera positiva synsätt som justitieministern nu gav uttryck för. Tiden har varit kort — jag är medveten om det — och det tar tid att ändra lagen. Men jag menar att man skall vara medveten om att här finns det ett problem, och jag hälsar med glädje att man eventuellt kan tänka sig en skärpning av lagen. 45 Som framgick av vad jag sade tidigare kommer denna frågas vidare behandling att följas med yttersta uppmärksamhet, och om ingenting händer får jag komma tillbaka i ärendet.

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson har frågat mig om jag anser det motiverat att, exempelvis för fall av lägenhetsbråk, få till stånd en klarare gränsdragning mellan å ena sidan polisens befogenheter och å andra sidan sådana ingripanden som kan tänkas bli gjorda av väktare. Det måste till en början slås fast att en väktare inte har några andra befogenheter än som tillkommer vilken enskild person som helst. Ett ingripande vid lägenhetsbråk är ofta en svår och grannlaga uppgift som ställer särskilda krav på omdöme och erfarenhet. I många fall kan det visserligen vara fullt tillräckligt med enbart en tillsägelse från någon utomstående, men det kan också hända att det ibland visar sig nödvändigt att tillgripa något tvångsmedel. Det är bara polisen som har rätt att använda tvångsmedel. Av än större betydelse är emellertid att polisen genom sin utbildning och sina erfarenheter är mest lämpad att behandla alla de skilda situationer som det här kan vara fråga om. Av såväl sakliga som principiella skäl anser jag således att det är klart olämpligt att bevakningsföretagens personal till någon del här tar på sig en uppgift som rätteligen tillkommer polisen och för vilken väktarna dessutom saknar såväl formell behörighet som erforderlig utbildning. Enligt den lagstiftning om bevakningsföretag som trädde i kraft den 1 juli 1974 skall bevakningsföretagen stå under tillsyn av länsstyrelsen. Som jag ser det kan företeelser av det här slaget ge tillsynsmyndigheten anledning att närmare undersöka hur verksamheten i bevakningsföretagen bedrivs.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret och är mycket till freds med den uppfattning som statsrådet där redovisar men vill ändå göra några kommentarer. Här handlar det om en gränsdragning mellan väktarnas respektive polisens befogenheter. Bakgrunden till min fråga har varit det arrangemang som träffats mellan bostadsstiftelser och bevakningsföretag om fullgörande av vissa uppgifter. Jag saknar naturligtvis här anledning att kommentera de olika sätt varpå man kan upprätthålla ordningen och skapa trivsel i bostadsområdena. Men jag har funnit det mycket otillfredsställande att allmänheten, i första hand de boende, är osäkra om vilka be fogenheter bevakningsföretagens personal har. Man kan näppeligen räkna med att alla känner till reglerna för denna personals arbete och vet vad som skiljer deras uppgifter från exempelvis polisens. Om då ett bostadsföretag uppmanar sina hyresgäster att vända sig till vaktbolaget när grannarna är störande blir det mycket svårt att förstå denna skillnad. Det må vara att hyresvärden kanske tycker att vaktbolaget genom det arrangemang som träffats ersätter den gamla portvakten, men det intryck de boende får kan vara ett helt annat och mycket skiftande. Jag har vid kontakt med den lokala polisen förstått att man också där upplever detta som ett problem just när det gäller lägenhetsbråk o.d. Det saknas uppenbarligen information om dessa frågor, och jag skulle därför vilja fråga herr justitieministern hur dessa informationsproblem skall lösas och vem skall bära ansvaret för att de blir lösta. Jag tänker inte bara på hur människor skall få reda på vem som har rätt att göra vad, utan jag tänker också på informationen till bostadsföretagen, kunderna hos bevakningsbolagen. Behöver bostadsföretagen kanske information om vad de kan begära av vaktbolagen, eller är väktarna själva mäktiga att bedöma var gränsen för deras befogenheter går, när bostadsföretagen gör sådana här uppmaningar till de boende? Det är närmast om dessa informationsfrågor som jag skulle vilja ha ytterligare besked från justitieministern.
Herr talman! Det är alltid svårt att få informationsflödet i samhället att nå fram. Att bostadsföretagen anlitar bevakningspersonal av denna typ är en ganska ny företeelse. Det har föranlett en del insändare och artiklar i tidningarna — det är väl bl.a. bakgrunden till fru Lewén Eliassons fråga. Det har på det sättet skrivits rätt mycket om denna sak i tidningarna. Vi skall väl hoppas att även fru Lewén-Eliassons fråga och det svar jag har givit skall bidra till att rikta uppmärksamheten på detta hos dem som i de stora bostadsföretagen är ansvariga för att man anlitar sådan här personal. Däremot är det knappast görligt för oss att gå ut med någon speciell direktinformation till bostadsföretagen. Det är närmast de myndigheter som beviljar bevakningsföretagen tillstånd och som har att utöva tillsynen över att de följer gällande bestämmelser som skall se till att det inte sker några övertramp.

Herr talman! Herr Åsling har frågat mig i vilken omfattning den planerade utökningen av yrkesinspektionens personalorganisation medger en förstärkning av personalresurserna vid yrkesinspektionens lokalkontor i Östersund. I årets budgetproposition har regeringen beräknat medel för en förstärkning av yrkesinspektionen med 40 tjänster. Om riksdagen bifaller förslaget kommer det totala antalet tjänster att uppgå till 425. Det bör även i fråga om de nya tjänsterna ankomma på arbetarskyddsstyrelsen att fördela tjänstemännen för tjänstgöring i de olika distrikten och att bestämma stationeringsorten för dem.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att när arbetarskyddsstyrelsen för någon vecka sedan ledigförklarade de 40 tjänster inom yrkesinspektionen som utgör den i budgetpropositionen föreslagna förstärkningen av organisationen har också de orter förtecknats där dessa nya befattningshavare skall placeras. I denna förteckning förekommer inte Östersund. Yrkesinspektionens lokalkontor i Östersund startade sin verksamhet så sent som den 1 juli i fjol med två inspektörer och två halvtidstjänstgörande kansliskrivare. Erfarenheterna av lokalkontorets hittillsvarande verksamhet visar att det är klart underbemannat. Fortfarande är också fyra av de inspektörer som arbetar inom Jämtlands län stationerade i Västernorrlands län, dvs. i Härnösand. Det är dessutom klart otillfredsställande att all yrkeshygienisk expertis för området också är stationerad i Härnösand. I Jämtlands län finns dock f. n. ca 1 700 arbetsplatser som står under yrkesinspektionens tillsyn, och på dessa arbetsplatser finns över 23 000 anställda. I motion till årets riksdag har förslag ställts om att Jämtlands län skulle utgöra ett eget yrkesinspektionsdistrikt. Jag tror för min del att ett sådant arrangemang måste tillskapas, ju förr dess hellre. Den pågående intensiva uppbyggnaden och förändringen av näringslivet i Jämtlands län förutsätter nämligen ett livligt utbyte av erfarenheter mellan anställda och företagare å ena sidan och mellan myndigheter och konsulter å andra sidan. Yrkesinspektionen har i detta sammanhang en väsentlig uppgift när det gäller att skapa en industriell miljö som är så positiv för de anställda som möjligt. Utan att föregripa socialutskottets behandling av frågan och riksdagens beslut sedermera vore det emellertid befogat om yrkesinspektionens lokalkontor i Jämtlands län fick del av den personalförstärkning som nu skall komma till stånd inom organisationen. Om man ser till de reella — Nr 23 förhållandena är det sannolikt så, att lokalkontoret i Östersund är i större Torsdagen den behov av personalförstärkning än yrkesinspektionens övriga distrikt. Jag 20 februari 1975 hoppas, herr talman, att arbetsmarknadsministern delar min uppfattning i den frågan. Om personalresurserna vid yrkesin Herr arbetsmarknadsministern BENGTSSON: spektionens Herr talman! Först vill jag fästa uppmärksamheten på att det inte är — lokalkontor i så värst länge sedan riksdagen bestämde sig för att utöka antalet yr Östersund kesinspektionsdistrikt från 11 till 19. Fortfarande är det således en del län som inte har egna yrkesinspektionsdistrikt. Till dem hör Jämtlands län men även mitt eget, Hallands län. Jämtland intar emellertid en särställning genom att Östersund har fått ett lokalkontor, som har verkat i — som herr Åsling säger - drygt ett halvår. Till själva frågan om fördelningen av tjänster vill jag säga att vi principiellt har bestämt oss för att de ämbetsverk som svarar för en verksamhet över hela riket också måste få bestämma var någonstans de skall sätta in de personalresurser som de får till sitt förfogande, och ämbetsverket måste ju också utgå från situationen i hela landet. Om riksdagen nu bifaller det förslag jag har lagt fram — och ingenting tyder på motsatsen — måste det rimligtvis vara arbetarskyddsstyrelsen som gör en totalbedömning av behovet i hela landet och de angelägenhetsgraderingar som behövs. Hur fördelningen mellan Härnösand och Östersund blir inom distriktet med Härnösand som huvudkontor kan jag inte avgöra i dag, men den frågan kommer säkert att prövas. Bestämmanderätten måste dock ligga hos myndigheten.

Herr talman! Jag har självfallet ingenting att invända mot den princip som skall vara vägledande, dvs. att vederbörande verk skall disponera personalresurserna. Jag vill dock ha statsrådets medgivande av att målsättningen för yrkesinspektionen rimligen måste vara att ta hänsyn till de utvecklingstendenser som finns inom näringslivet. Den upprustning och differentiering av näringslivet som inte minst med lokaliseringspolitikens hjälp har kommit till stånd i Jämtlands län bör också uppföljas med att man förstärker yrkesinspektionen. Jag tar statsrådets senaste inlägg som ett belägg för att statsrådet i varje fall inte motsätter sig detta, och då får man hoppas att arbetarskyddsstyrelsen också tar hänsyn härtill när man disponerar de ökade personalresurser som blir en följd av riksdagens beslut.
Herr talman! Jag delar herr Åslings uppfattning att man skall sätta in resurserna där behovet är störst. Men behovet kan växla, och då vore det olyckligt om riksdagen och regeringen band ämbetsvéerket vid att placera personal på någon särskild ort. Jag utgår från såsom självklart 49 att arbetarskyddsstyrelsen gör riktiga avvägningar och bedömningar när den placerar personalen på olika orter.

Herr talman! Fröken Pehrsson har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är beredd att ta några initiativ för att bättre samordna resurserna inom vårdutbildningen med ambitionsnivån inom sjukvården. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Vårdutbildningen tillhör de sektorer inom utbildningsväsendet som ökat kraftigast under de senaste fem åren. Som exempel vill jag nämna att antalet platser för grundutbildning av sjuksköterskor under denna tid ökat med 700 eller ca 30 96. I motsvarande omfattning har vidareutbildningen av sjuksköterskor expanderat. Gymnasieskolans tvååriga vårdlinje med specialkurser har också byggts ut. Bristen på praktikplatser utgör emellertid en begränsande faktor. Frågan om en samordning av resurserna inom vårdutbildningen har behandlats i U 68:s betänkande om vissa kortare vårdutbildningar. Betänkandet bereds f.n. inom utbildningsdepartementet. Det är vidare svårt att göra tillförlitliga prognoser över behovet av utbildning av sjuksköterskor mot bakgrund av den låga förvärvsintensiteten hos denna yrkeskategori. Av socialstyrelsens sjuksköterskeregister framgår att endast 34 96 förvärvsarbetade på heltid 1973. Med hänsyn härtill är det naturligtvis angeläget att vidta åtgärder för att få ut de utbildade sjuksköterskorna på arbetsmarknaden innan utbildningskapaciteten ytterligare utökas.

Herr talman! Jag efterlyser initiativ från statsrådet för att bättre samordna resurserna inom vårdutbildningen med ambitionsnivån inom sjukvården, och jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Statsrådet visar på utbildningskapacitetens ökning. Jag vill ändå hävda att det är en alltför begränsad utbildning. Den måste byggas ut ytterligare. Den kraftiga ökningen av sjukvårdens resurser får ses som ett uttryck för en politisk viljeyttring bl.a. från landstingens sida att bereda landets invånare god hälso-och sjukvård. Det ökande antalet förvärvsarbetande inom hälsooch sjukvården har bl.a. medfört ökade krav på utbildning av personal. De förvärvsarbetande inom sjukvården var år 1973 210000 mot 119 000 år 1965. Gymnasieskolans införande innebar för landstingens del en kraftig satsning på utbildningssidan för att klara vårdlinjen och specialkurserna inom vårdsektorn. Landstingen fick här — i jämförelse med primärkommunerna —- starta gymnasieutbildning från ett underläge när det gällde lokaler anpassade och utformade för undervisning på gymnasienivå. Detta förhållande hade bort beaktas vid prioritering av skolbyggnadsärenden. Rimligt vore att lokaler för vårdutbildning gavs en viss prioritering vid anvisning av statsbidrag till skolbyggnader. Landstingen har som ansvariga för en stor del av hälso-och sjukvården i landet och som skolhuvudmän för vårdutbildningen ett självklart intresse av att denna utbildning kvantitativt och kvalitativt motsvarar uppställda mål. Detta förutsätter förutom tillgång på utbildade lärare inom hälsooch sjukvården också lokaler för utbildningen. Även om viss lokalförstärkning skett för att tillgodose vårdskolornas behov återstår mycket att göra. Jag kan nämna som exempel mitt eget län, Älvsborgs, och de problem vi har beträffande lokaler för vårdutbildningen. Både Vänersborg och Borås har utbildningen spridd på ett flertal platser. Vi har åtta lokaler på vardera skolorten för teoriundervisning och metodövningar. Dessutom får skolan disponera vissa utrymmen på lasarettet. Flera av lokalerna är av provisoriekaraktär — jag menar att en spridning av utbildningen på ett flertal lokaler gör den svårarbetad organisatoriskt i vad gäller lärare och utrustning. Den blir också extra dyr på grund av behov av dubblerad utrustning, transporter etc. Jag ber åter att få tacka för svaret. Jag vill framhålla att det behövs en samordning av resurserna och en höjd ambitionsnivå för utbildningen.
Herr talman! Jag delar fröken Pehrssons uppfattning att det är en viktig politisk fråga att tillgodose personalbehovet inom sjukvården. Därför är det också mycket stora grupper som får vårdutbildning. För nästa budgetår är det föreslaget att antalet antagningsplatser för grundutbildade sjuksköterskor skall uppgå till 3 600, för vidareutbildade sjuksköterskor till 2 800 och inom vårdlinjen i gymnasieskolan till 6 870. Det är alltså en kraftig satsning. Att man sedan i varje ort skall på ett vettigt och lämpligt sätt tillgodose lokalbehovet för denna utbildning är en självklarhet. Det är en kommunal angelägenhet och i vissa sammanhang en fråga där kommunen bör samråda med länsskolnämnden och skolöverstyrelsen.
Herr talman! Jag vill gärna nämna att den landstingskommun det här gäller redan i mars 1973 hemställde hos skolöverstyrelsen om att få Ilokalanvisning för dessa skolor. I maj 1974 fick man besked om den ena skolan. Beträffande den andra skolan har icke något besked ännu kommit från skolöverstyrelsen. När det gäller Vänersborgsskolan, som fick besked i maj 1974, har man från SÖ strukit utbildningen i öppen hälsooch sjukvård. Det är denna utbildning för den öppna hälsooch sjukvården som enligt budgetpropositionen skall prioriteras. Jag menar att det behövs en samordning.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte kan lämna upplysningar i ett enskilt ärende av denna typ. Här får fröken Pehrsson resonera med skolöverstyrelsen.

Herr talman! Herr Olsson i Edane har frågat chefen för finansdepartementet om han vill ta initiativ som syftar till sådana ändringar i statsbidragsbestämmelserna som gör det möjligt för kommunerna att lokalmässigt integrera förskola med lågoch mellanstadieskola. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. En önskvärd samordning/samplanering av skollokaler med annan kommunal planering kan ibland försvåras beroende på skilda regler för statsbidrag och tid för igångsättning av t.ex. skollokaler resp. förskolor. I budgetpropositionen har jag därför påpekat att skolöverstyrelsen genom sin statsbidragsgivning bör verka för en samordning i tiden av byggandet av integrerade lokaler. Jag har vidare uttalat att inte hela investeringsutrymmet bör bindas genom en detaljförteckning av aktuella skolbyggnadsföretag. I detta sammanhang vill jag nämna att regeringen kommer att disponera en mindre del av den totala investeringsramen för att därigenom underlätta för kommunerna att i särskilda fall erhålla statsbidrag. Jag vill slutligen påpeka att frågan om ändring av statsbidragsreglerna behandlas av utredningen om skolan, staten och kommunerna. En viktig uppgift för denna utredning är att öka det kommunala inflytandet på skolväsendets område. Några andra förändringar av statsbidragsbestämmelserna för byggnadsarbeten inom skolväsendet än rent tekniska bör enligt min mening inte komma till stånd förrän resultatet av utredningens arbete föreligger.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet Hjelm-Wallén för svaret på min fråga. Svaret är med tanke på framtiden positivt. Men för de kommuner som vid årsskiftet drabbades av det uteblivna statsbidraget var svaret ändå inte så uppmuntrande. Det problem jag tar upp i frågan känner statsrådet väl till, då jag redan under december månad delgav statsrådet den situation som uppstått i min egen hemkommun Arvika. Sedermera har jag fått ta del av liknande bekymmer från Karlstads kommun och enligt uppgift skall det finnas fler kommuner ute i landet som av olika skäl gått miste om statsbidrag till lågoch mellanstadiedelen i planerad integration med förskola. När det exempelvis gäller Arvikafallet tvingades man påbörja sitt integrerade skolprojekt utan att avvakta skolöverstyrelsens beslut om statsbidrag för att inte gå miste om socialstyrelsens förhöjda anordningsbidrag till förskoledelen. Från socialstyrelsen förelåg ett villkor, nämligen att projektet skulle påbörjas före december månads utgång 1974. Här hade man från kommunens sida följaktligen inget val. I fallet Karlstad var förutsättningarna att kommunen tvingades påbörja förskoledelen för att erhålla det förhöjda investeringsbidraget från socialstyrelsen, och kommunen räknade med att formella skäl inte skulle hindra den att uppföra integrerade skolanläggningar med fullt statsbidrag även om de olika stadierna, bl.a. av planeringstekniska skäl, måste uppföras etappvis. När jag tog upp den här frågan med statsrådet var det också med utgångspunkt i vad som står angivet i statsbidragskungörelsen 58. Jag skall citera två meningar. Är inte skolöverstyrelsens dåliga beredskap för att möta de här initiativen från kommunerna skäl nog för att statsbidrag till lågoch mellanstadiedelen borde utgå till de berörda kommunerna? Borde inte statsbidrag utgå trots att igångsättning skett och med hänvisning till under vilka förutsättningar de här kommunerna hade att arbeta?
Herr talman! Jag tror inte att man kan skylla på någon dålig planering hos skolöverstyrelsen. Det blir stor ryckighet i den rullande femårsplaneringen på skolbyggnadsområdet om man bryter ut en skola som ligger framöver i ramen, kanske inom år två eller tre, tidigarelägger den därför att kommunen vill samplanera den med en förskola. Det måste framstå som klart att detta är en svårighet när det finns en fast detaljerad planering år från år. Det kommer att bli bättre i framtiden när det inom ramen finns en fri resurs att disponera över. Beträffande möjligheterna att göra undantag i statsbidragshänseende för skolbyggnad som redan satts i gång utan att statsbidragsbesked lämnats avses, som det står i kungörelsen, mindre byggnationer, t.ex. toaletter för handikappade elever. Men det går naturligtvis att inge ansökan om att få del av statsbidraget trots att man satt i gång för tidigt. Vi skall då behandla ärendet i vanlig ordning.
Herr talman! Det är möjligt att statsrådets och mina uppfattningar inte går att förena. Men jag vill bestämt hävda att under åberopande av 5§ statsbidragskungörelsen borde de här berörda kommunerna ha rätt att anhålla om och också erhålla statsbidrag till skoldelen i den totala skolanläggningen. Jag vill erinra om att i anslutning till Kungl. Maj:ts proposition 1973:136 om förskolans utbyggnad, vilken i allt väsentligt antogs av riksdagen den 12 december 1973, fattades beslut om extra anordningsbidrag för lokaler där byggnadsarbetet påbörjades före december månads utgång 1974. Inte trodde väl då någon av oss här i riksdagen att detta beslut skulle äventyra statsbidrag till lågoch mellanstadiet. Vi trodde att synkroniseringen beträffande statsanslagen skulle fungera på ett bättre sätt än jag tycker har skett. Jag vill därför slutligen än en gång vädja till statsrådet att undersöka om det inte på något sätt går att rätta till detta så att de kommuner det berör — det är inte så många — kan söka och erhålla det statsbidrag man förväntat sig.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig om jag anser det lämpligt att avbryta intagningen till ett experimentgymnasium innan fullständig utvärdering skett. Enligt min mening bör en första förutsättning för att en försöksverksamhet på skolans område skall medgivas vara att den lokala skolstyrelsen vill bedriva försöksverksamheten i fråga. Av detta följer att det i realiteten i första hand blir den lokala skolstyrelsen som avgör hur länge en försöksverksamhet skall pågå. Jag utgår från att en kontinuerlig insamling av underlag för utvärdering alltid sker i en försöksverksamhet. Därmed bör det vara möjligt att göra den slutliga utvärderingen i efterhand.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

Därefter har de enda utvärderingar som skett bestått av kortfattade rapporter från försöksledare. Debatten om experimentgymnasiet har därför fått slagsida. Första verksamhetsåret var ett år med stora problem och detta återspeglas inte minst i rapporten från utvärderingen. Efter detta har personal, elever och lärare vid experimentgymnasiet vidtagit åtgärder för att komma till rätta med många av de problem som fanns i början och man har även lyckats med detta. Men debatten har fortsatt att i stor utsträckning gälla de problem som fanns i början. När man nu från experimentgymnasiets sida vill få till stånd en ordentlig utvärdering och en diskussion om utvärderingens resultat och man fortfarande vill ha kvar experimentgymnasiet i fullt arbete så tycker skolmyndigheterna att de vet tillräckligt. Och det man vet tycker man motiverar att skolan läggs ned. Experimentgymnasiet kan inte lastas för att den avsedda utvärderingen uteblivit. Man har inte alltid fått förståelse för den otroliga arbetsinsats, arbetsglädje, entusiasm och framtidstro som visats av såväl elever som lärare vid experimentgymnasiet. Nu säger statsrådet i sitt svar att hon utgår från att en kontinuerlig insamling av underlag för utvärdering sker i en försöksverksamhet och därför, säger hon, bör det vara möjligt att göra den slutliga utvärderingen i efterhand. Kan jag tolka detta, fru statsråd, på så sätt att statsrådet anser det fullt korrekt att man i Göteborg mot lärares och elevers vilja stryper experimentgymnasiets verksamhet innan fullständig utvärdering skett?
Herr talman! När experimentgymnasiet fick sätta i gång som försöksverksamhet skulle försöksperioden pågå tills vidare, dock längst intill utgången av 1973/74. Efter ansökan från allmänna skolstyrelsen i Göteborg fick skolan ytterligare ett år på sig att göra en sista intagning. Därefter var man från kommunalt håll inställd på att det hela skulle avslutas. Då menar jag att det inte finns någon anledning för oss centralt att ha någon annan åsikt. Beträffande utvärderingen har ett tjugotal rapporter under åren 1970-1974 översänts till skolöverstyrelsen. Skolöverstyrelsen har redovisat erfarenheterna av försöksverksamheten både 1971 och 1974. Nu genomförs en slutvärdering av experimentgymnasiet. Denna utvärdering av skolan kommer alltså till stånd, delvis görs den i vår, och i varje fall kommer utvärderingen att ske under detta år.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Jag hoppas att utvärderingen verkligen kommer att kunna ske. I detta sammanhang skulle jag emellertid gärna vilja citera ur en rapport från försöksledaren som han avgivit så sent som i september förra året. Han säger att det har varit en synnerligen stimulerande uppgift att vara försöksledare vid experimentgymnasiet. Som mest positivt har han upplevt det mänskliga klimatet och ”det goda samarbetet i en skola där många viljor gjort sig hörda”. Han säger vidare att detta har stärkt honom i hans tilltro till möjligheten att i skolan förverkliga läroplanens målsättningar på väsentliga punkter. Försöksledaren finner det beklagligt att experimentgymnasiet av allt att döma skall upphöra. Han fortsätter: ”Utan en fortsättning i form av nya experimentgymnasier kommer många värdefulla erfarenheter att gå till spillo.” Jag förutsätter alltså att statsrådet tar detta ad notam och försöker att på något sätt ta till vara de värdefulla erfarenheter som man har fått i Göteborg. I så fall kanske den experimentverksamhet som har bedrivits i Göteborg inte har varit helt utan nytta.
Herr talman! Jag tror helt visst att den verksamhet man haft vid experimentgymnasiet varit till nytta. Jag tror att erfarenheterna kan få stor betydelse i den fortsatta försöksverksamheten på gymnasieområdet, som bedrivs inte bara i Göteborg utan i ett stort antal kommuner. Det har också blivit bekant för mig att man inom Göteborgs skolmyndigheter har intresse för ytterligare försöksverksamhet på det gymnasiala stadiet. Man diskuterar nu en annan typ av försöksverksamhet som alltfort skulle röra just gymnasieskolans inre arbete.

Herr talman! Herr Gustavsson i Eskilstuna har frågat mig om jag är beredd att medverka till att det skapas ökad klarhet i fråga om rätten att använda militär personal i en krissituation. Jag är tacksam för att jag genom interpellationen har fått tillfälle att rätta till de missuppfattningar om rättsläget på det här området som förekommer. När regeringen år 1968 tog initiativ till att då alltjämt formellt gällande bestämmelser om militär handräckning för stillande av upplopp skulle upphävas, var det grundläggande motivet att det sedan länge varit en vedertagen uppfattning att militär personal inte skall användas vid sociala konflikter och att de aktuella bestämmelserna därför hade förlorat all aktualitet. Denna uppfattning vann också allmän anslutning vid frågans behandling i riksdagen påföljande år. Det är polisen som har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Med utgångspunkt i förhållandena i vårt land kan jag inte — Nr 23 heller tänka mig någon situation då inte polisen skulle kunna fullgöra Torsdagen den denna uppgift på ett helt tillfredsställande sätt.

Någon starkare rättslig garanti än grundlagens skydd i förening med det förhållandet att varje avvikelse därifrån får beslutas endast av riksdagen kan jag för min del inte tänka mig.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för interpellationssvaret, som jag finner helt tillfredsställande. Lika litet som herr statsrådet kan jag tänka mig en situation då inte polisen skulle förmå att i fredstida krissituationer upprätthålla ordningen på betryggande sätt. Det är hos polisen som för ändamålet erforderliga resurser finns. Vårt militära försvar, som enbart är uppbyggt för att ge oss skydd mot yttre hot, har dem inte. Detta är inte en följd av hastigt och planlöst tillkommen resursoch uppgiftsfördelning — tvärtom. Därför kan man möjligen säga att det av utskott och riksdagen biträdda lagrådsyttrandet av år 1969, som innebar att regeringen i kraft av sitt allmänna ansvar för ordningen i samhället hade möjlighet att besluta om militär handräckning i krissituation om polisens resurser var otillräckliga, inte var särskilt välformulerat. Vad som avsågs var inte ett krisläge utan möjligen ett krigsläge. Den oro som kan ha föranletts av den inte alltför lysande skrivningen i första lagutskottets utlåtande nr 8 år 1969 bör vara undanröjd genom justitieministerns erinran om det starka skydd som grundlagen numera tillförsäkrar medborgarna mot varje kränkning av dessas frioch rättigheter. Detta grundlagsfästa skydd ger så stark garanti som kan ges mot samhällets missbruk av maktmedel — det må vara militära eller polisiära. Jag tackar för det bestyrkande härav som herr statsrådet har givit.

Herr talman! I herr Gustavssons i Eskilstuna interpellation tas en viktig fråga upp till diskussion. Jag finner till skillnad från interpellanten inte svaret helt tillfredsställande. Vänsterpartiet kommunisterna har för sin del aktualiserat den här frågan i motionen 718 till årets riksmöte. Vi nöjer oss inte där med att som herr Gustavsson efterlysa klarhet. Vi kräver i stället lagförslag som skall omöjliggöra att militär används mot arbetare i arbetskonflikter eller liknande. Vi har ingen övertro på lagstiftning. Genom att ändra vissa lagar tar man varken bort klassamhället eller statens funktion att organisera och försvara detta. Men demokratiska lagar är alltid ett stöd för de arbetande 57 — uppenbara klasslagar är till deras nackdel. Statsrådet hänvisar i svaret till grundlagen. Men kvar står att tolkningen kan göras olika, och att det råder osäkerhet, varför det finns ett behov av precisering. I svaret hänvisas till grundlagens andra kapitel om grundläggande frioch rättigheter, men det ger inget svar på den konkreta frågan och tar inte upp vad som kan ske i händelse av konflikt. Branting m.fl. socialdemokrater ansåg i en motion till 1912 års riksdag att armén har en dubbel uppgift, dels att värna Sverige utåt, dels också att värna klassamhället inåt. Branting skrev att armén i vardagslag egentligen gör ”tjänst som kapitalets vaktpost mot arbetarna i de sociala striderna”. Ingenting har sedan dess förändrat arméns karaktär och uppgifter. En lagstiftningsändring av det slag vi föreslagit ändrar inte heller arméns karaktär, men den försvårar att armén kan utnyttjas i sociala konflikter och den illegaliserar militärens användning mot arbetare. Jag blir inte överraskad om vår hänvisning till Brantings och andras agerande år 1912 för ett yrkande, som innehållsmässigt är nära nog identiskt med det vi formulerat i vår motion vid detta riksmöte, besvaras med att situationen nu är annorlunda, att det demokratiska systemet befästs sedan Brantings tid etc. Härtill är det bara att dra den enligt vår mening självklara slutsatsen att det inte finns någon anledning att behålla den lucka i vår lagstiftning enligt vilken en användning av militär i vårt och kommande decennier kan bli en realitet — som fallet blev i början av 1930-talet i Ådalen. Jag tycker nog, herr talman, att den önskade klarheten inte uppnås genom ett statsrådsuttalande år 1975 utan snarare genom ett riksdagsbeslut. Härtill finns det emellertid anledning att återkomma. Jag har dock funnit det angeläget att redan nu göra dessa understrykande kommentarer.
Herr talman! Det är inte lätt att göra herr Lövenborg till lags vad man än säger. Men, herr Lövenborg, kan vi inte vara överens om vissa fakta i den fråga som vi diskuterar, bl.a. att det har inträffat en förändring fr.o.m. den 1 januari i år när den nya regeringsformen trädde i kraft? Herr Lövenborg vet ju lika bra som jag att den innebär att regeringen i dag inte kan lägga sig till med några befogenheter utan att ha lagstöd för det, dvs. riksdagens medgivande. Den situationen förelåg icke när lagrådet avgav sitt yttrande, vars innebörd man enligt min uppfattning har missförstått. Vid den tidpunkten fanns det inget lagligt hinder för en regering, som skulle kunna tänka sig det ifrågasatta agerandet i en sådan situation. Jag har hela tiden före den 1 januari 1975 sagt, att vår regering inte kan tänka sig någon situation där militär skulle komma att inkallas för nu ifrågasatt syfte. Men nu har det också skett en förändring, som svarar mot det som herr Lövenborg efterlyser. fr.o.m. den 1 januari i år krävs det riksdagens medgivande i form av en lag för att en regering skall kunna använda militär i sådana situationer som

20 februari 1975 Herr talman! Herr Lövenborg citerade Hjalmar Branting, och det tycker jag var mycket klokt. Jag hoppas att herr Lövenborg fortsätter med de Om rätt att studierna. Det ökar väsentligt hans förutsättningar att komma rätt. Hjal — använda militär mar Branting sade vid ett tillfälle nära sekelskiftet att vad socialdemo = personal i krissituakratin strävade efter var en armé som var effektiv till försvar men oduglig — tioner till anfall och till ingrepp mot det egna landets medborgare. Vi har väl också i vår politik försökt fullfölja denna inriktning. Jag vågar nog därför säga att det inom krigsmakten inte finns medel att fylla sådana syften som här diskuteras, även om lust därtill skulle finnas — och jag försäkrar att någon sådan lust inte finns inom den meningsriktning som jag företräder. Vad som egentligen uppkallade mig att begära ordet igen var tolkningen att herr Lövenborg inte skulle vara lika förnöjsam som jag. Jag tycker nog att det är tvärtom på den här punkten. Jag begriper inte varför vpk, som partiet gör i sin motion, kräver en utredning av denna fullt klara fråga. Det är väl bättre att på det radikala sätt som justitieministern gör säga att militär personal inte skall användas vid sociala konflikter.
Herr talman! Ja, också jag tror, herr Gustavsson i Eskilstuna, att socialdemokrater av i dag kan ha rätt stor nytta av att studera Branting. Men nog om detta. Ingen kan ju förneka att militären står i ett särskilt lydnadsförhållande till statsmakten. Riksdagens beslut år 1969 att upphäva bestämmelsen om militär insats vid upplopp har tolkats på olika sätt. Rikspolisstyrelsen har tolkat det så att regeringen därmed givits fullständiga rättigheter att ensam besluta om och när militära styrkor kan sättas in för ordningens upprätthållande. Man har alltså tolkat det på det sättet att bestämmelsen avskaffades men att möjligheterna finns kvar. Man kan säga som statsrådet att den regering vi har i dag i och för sig innebär en betryggande garanti för att inget missbruk kan ske. Men vi kan ju få en annan regering, en borgerlig regering med de moderata som ledande kraft, och då tycker jag att saken genast kommer i ett annat läge. Det är därför vi har ansett det vara angeläget med ett lagförslag som mycket klarare omöjliggör att militär används mot arbetare som står uppe i en konflikt eller liknande.
Herr talman! Ibland är herr Lövenborg vänlig nog att inte tro den nuvarande regeringen om så onda anslag, och det får vi vara tacksamma för.

Det var ju det som efterlystes i olika tidigare diskussioner, bl.a. i höstas, när man sade: Vi tror inte att socialdemokraterna kommer att inkalla militär, men det kan komma en annan regering. Nu har herr Lövenborg fått det av honom så häftigt eftertraktade lagliga skyddet.

Det kan vara av vikt att erinra om det i den här debatten.
Herr talman! Det kanske då också vore angeläget att rikspolisstyrelsen gör en ny tolkning, sedan vi har fått den nya grundlagen. År 1974 var rikspolisstyrelsens tolkning nämligen den här: ”-—-- riksdagens beslut måste enligt rikspolisstyrelsens mening anses innebära att Kungl. Maj:t, såsom ytterst ansvarig för ordningens upprätthållande i landet, ensam har att besluta om att under vissa exceptionella förhållanden anlita militär för ordningens upprätthållande —— =.”

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig hur jag bedömer sysselsättningsläget i Västernorrlands län och om regeringen har någon utarbetad plan över omedelbara såväl som långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med den besvärande arbetslösheten i länet. Under en rad av år har den långsiktiga utvecklingen i Västernorrlands län varit relativt ogynnsam. Antalet förvärvsarbetande minskade exempelvis med närmare 7000 personer under senare delen av 1960-talet. Det är en följd framför allt av nedgången inom jordoch skogsbruket. Men även strukturomvandlingen inom skogsindustrin har medverkat till den ogynnsamma utvecklingen. Mellan 1965 och 1970 minskade antalet sysselsatta i jordoch skogsbruket med 6 900 personer. Det är framför allt länets inland som drabbats av den ogynnsamma utvecklingen. Arbetslösheten i länet är liksom i övriga skogslän högre än för riket i genomsnitt. I jämförelse med föregående år är dock arbetsmarknads situationen väsentligt förbättrad. Inom byggsektorn är t.ex. arbetslös = Nr 23 heten den lägsta som noterats under 1970-talet. Inom många andra yr Torsdagen den kesområden, bl.a. gruppen tillverkningsarbete, råder förhållandevis god 20 februari 1975 efterfrågan på yrkeskunnig personal. Sysselsättningsproblemen är således koncentrerade till vissa branscher och regioner inom länet samt till vissa Om sysselsättningsgrupper av arbetssökande. läget i Västernorr Det bör framhållas att staten under perioden 1965-1974 har gjort utom = lands län ordentligt stora lokaliseringspolitiska insatser i Västernorrlands län. Genom dessa åtgärder har länet tillförts ca 3 250 nya arbetstillfällen fram t.o.m. december 1974. När pågående investeringar har slutförts beräknas siffran stiga till ca 4 000. Sammanlagt har ca 445 milj.kr. satsats i länet i form av lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag. Det innebär att Västernorrlands län ligger i topp när det gäller beviljat lokaliseringsstöd med mer än 15 96 av det totala stödbeloppet i landet. Härtill kommer den ytterligare sysselsättningsökning om ca 750 personer som följer med utlokaliseringen av statlig förvaltningsverksamhet m.m. till länet. Genom investeringsfonderna har också drygt 300 nya arbetstillfällen tillkommit. Det är regeringens strävan att genom bl.a. fortsatta lokaliseringspolitiska ansträngningar söka skapa ytterligare arbetstillfällen i länet i riktning mot en mer differentierad arbetsmarknad. Något behov av generella arbetsmarknadspolitiska insatser utöver dem som vidtas för att trygga sysselsättningen för vissa grupper av arbetssökande bedömer jag för dagen inte föreligga. Behovet av ytterligare sådana åtgärder inom bl.a. skogslänen följs dock uppmärksamt av regeringen. De långsiktiga regionaloch sysselsättningspolitiska problemen avhandlas i den pågående länsplaneringen. Länsstyrelserna kommer att presentera sina förslag till länsprogram under mars månad. Efter remisser till kommuner och fackliga organisationer redovisas de slutliga länsprogrammen till departementet den 1 juli. På grundval av dessa läggs en departementspromemoria fram före årets slut. Riksdagen beräknas därefter kunna ta ställning till regionalpolitiken under 1976.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Dock saknar svaret substans; det ger inget konkret att ta på. Frågan gällde ju om regeringen har någon utarbetad plan över omedelbara såväl som långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med den besvärande arbetslösheten i Västernorrlands län. Här lämnar statsrådet inget svar utan hänvisar bl.a. till den pågående länsplaneringen och till att riksdagen någon gång under 1976 skall kunna ta ställning till regionalpolitiken. Då jag för något mer än ett år sedan ställde en fråga, liknande den som besvaras i dag, hänvisade arbetsmarknadsministern till att det då skulle tillsättas en sysselsättningsutredning. Något mer konkret fanns det den gången inte att ta på. Och i dag hänvisas till den pågående länsplaneringen. Varför inte säga som det verkligen förhåller sig, att regeringen inte 61 har någon utarbetad plan för vare sig omedelbara eller långsiktiga åtgärder? I stället ger statsrådet ett visserligen relativt långt svar, med massor av ord byggda på varandra, men utan att besvara den fråga som är ställd. Ändå har säkerligen den kanslitjänsteman som arbetat med svaret uppbjudit all den ambition vederbörande har varit mäktig med tanke på hur illa läget är på det område det här är fråga om. Herr statsråd! Länsplanering ger inga fler jobb. Planering i detta sammanhang är ett felaktigt uttryck, ty i verkligheten är det fråga om en framräkning av svårigheterna — eller hur illa det kommer att gå om inte kraftfulla arbetsskapande åtgärder vidtas nu. Detta gäller framför allt Västernorrlands län. I svaret säger statsrådet även: ”I jämförelse med föregående år är dock arbetsmarknadssituationen väsentligt förbättrad.” Så står det faktiskt i svaret — inte endast förbättrad utan väsentligt förbättrad i Västernorrlands län. Finns det då något verklighetsunderlag för denna skrivning i statsrådets svar? Jag har för en stund sedan varit i kontakt med länsarbetsnämnden i mitt hemlän, och där svarar man att man inte alls upplever förhållandena så som statsrådet beskriver dem i sitt svar här i dag. Även om det nu skulle vara på det sättet att de som uppbär arbetslöshetsersättning är något färre än vid samma tid i fjol kommer ju härtill de många som blivit utförsäkrade och de många ungdomar och kvinnor som är arbetssökande och inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är de arbetssökandes siffra som skall räknas, säger man på länsarbetsnämnden i Härnösand. Under det att i januari i fjol 4 289 personer var utan sysselsättning i länet och anmälda vid arbetsförmedlingarna har denna siffra stigit till 4 820 i januari i år. Det är alltså en ökning med 500 personer som det i detta fall är fråga om. Närmare 5 000 personer står alltså vid arbetsförmedlingarna utan sysselsättning. Många av dem saknar arbetslöshetsersättning. Siffran för personer i beredskapsarbeten, arkivarbetande och personer i arbetsmarknadsutbildning är 5 200; även i det fallet är siffran högre än i fjol. Det rör sig alltså om i runda tal 10 000 personer i Västernorrlands län som står till arbetsmarknadens förfogande men inte har något jobb. Arbetslösheten har stigit i Västernorrland i motsats till landet i övrigt. Av samtliga i landet registrerade arbetslösa kassamedlemmar kom i fjol 6,2 26 på Västernorrland, men i år har denna siffra stigit till närmare 7 96. Ändå har Västernorrland ett befolkningsantal som utgör endast 3 96 av landets invånarantal. Relativt sett kommer länet undan för undan på efterkälken i förhållande till landet i övrigt. I sitt svar säger statsrådet vidare att arbetslösheten inom byggsektorn är den lägsta som noterats under 1970-talet. Ja, det trodde jag faktiskt inte att regeringen skulle berömma sig av efter all den påtvingade förflyttning av byggnadsarbetare som skett söderut under så många år. Det är ju mer förvånande att det finns någon byggarbetarkår kvar i Västernorrlands län efter allt som skett. Att arbetslösheten på det sättet är mindre än tidigare är ju en självklar sak. Nr 23 Statsrådet berättar i sitt svar också om de många arbetstillfällen som Torsdagen den tillförts Västernorrlands län genom lokaliseringspolitiska insatser, genom 20 februari 1975 bidrag och genom lån. Det stämmer att det skapats ett antal arbeten sg genom dessa insatser. Västernorrland ligger i topp, säger statsrådet, då Om sysselsättningsdet gäller lokaliseringsstöd med mer än 15 96 av det totala stödbeloppet = läget i Västernorri landet. Men då Västernorrland ligger i topp även när det gäller ar — lands län betslösheten måste det vara något fel på de lokaliseringspolitiska insatserna i form av bidrag och lån till företagen. Resultatet är skrämmande, ty ju mer lokaliseringsstöd företagen får, desto sämre blir det i Västernorrlands län. Man blir nästan betänkt att travestera ett gammalt talesätt och säga: För regeringens lokaliseringsstöd bevare oss, milde Herre Gud. Så långt har det gått i vissa områden - som Kramfors, där företagen i stor utsträckning kommit i åtnjutande av lokaliseringsstöd — att år 1980 25 96 av befolkningen kommer att vara folkpensionärer. Nu uppstår frågan om den offentliga sektorn i Kramfors skall byggas ut så kraftigt att dessa pensionärer får den service som de kan ställa anspråk på. Vilka skall exempelvis köra hem mjölken till pensionärerna i Kramfors när ungdomen flyttar därifrån? I Ådalen är över 1500 personer utan arbete. I Kramfors står i dag 300 kvinnor i kö vid arbetsförmedlingen för att få jobb. Även om Kramfors erhållit nya arbetstillfällen finns ändå dessa stora svårigheter. Ännu värre är det i Sollefteå och i västra Ångermanland. I Sollefteå går det tio arbetslösa på varje ledig plats; enbart här är det närmare 800 arbetslösa. I inre Medelpad är sysselsättningssvårigheterna ännu större. I Sundsvall behövs det 3 000 nya arbetstillfällen för att man skall komma i paritet med landet i övrigt. Detta är nedslående siffror, herr statsråd, men de måste tas med i sammanhanget. Härtill kommer enligt statistiska centralbyråns siffror den 30 september 1974 att läget i Västernorrlands län nu har försämrats så att länet redovisar födelseunderskott. Vid sidan av Jämtland är Västernorrland därmed det enda län i landet med denna negativa utveckling. Och eftersom de unga i brist på sysselsättning tvingas flytta bort från länet måste ju utvecklingen bli negativ. Vilka är då de begångna försyndelserna? Ja, man skall väl inte tala om den snö som föll i fjol, men man kan ju fråga vad invånarna i Västernorrlands län har gjort för ont. Vilka är de stora försyndelser som gjort att utvecklingen har blivit sådan den blivit, och vad är orsaken till att folket där uppe nu som tidigare har det sämsta försörjningsläget i landet? Det kan ju inte vara högre makters spel. Är orsaken då den att socialdemokratin ända sedan början av 1930-talet har haft egen majoritet i Västernorrlands län och kunnat styra och ställa som man har önskat - ty det råder ju demokrati i detta land? Frågan bör ställas i samman 63 hanget. Eller har socialdemokratin i Västernorrlands län inte varit tillräckligt kampduglig när det gällt att försvara och kämpa för befolkningens intressen också i de förbindelser man haft med regeringen, som ju har varit socialdemokratisk under alla dessa år? Tillåt mig, herr talman, att ta ett exempel.

Ledaren i Nya Norrland behandlar ofta just dessa frågor, och det är nu en helt annan redigering på tidningen än det har varit under många år. Redaktören tar sålunda sin uppgift mycket seriöst. Och i intervjun i tidningen Vi säger denne chefredaktör att ”hårdare krav måste ställas, ty här har vi arbetslöshet. Och ju starkare Strängs optimism blivit, desto starkare har arbetslösheten vuxit i dessa bygder. Men folk här är timida.” Ordet timid betyder enligt uppslagsböckerna, om man översätter det till svenska, försagd, blyg, rädd, skygg. Det hjälper alltså inte med socialdemokratisk majoritet. Denna måste också — och framför allt — vara kampduglig. Mot vad jag här återgivit kan naturligtvis anföras att vad denne unge redaktör sagt är ett ”uppsluppet uttalande av en yngling” det är ju så populärt att uttrycka sig på det sättet numera. Eller också kan det sagda viftas bort som ett oangenämt påpekande eller betecknas som ett ”olycksfall i arbetet”. Det är ju också populärt att säga så numera. Men jag tror att det i vad jag nu anfört ur den omnämnda intervjun ligger några korn av sanning. Visst har det förekommit uppvaktningar för regeringen under år som gått. De uppvaktningarna har haft socialdemokratisk sammansättning. Man har då samlats i något rum i kanslihuset, filmkamerorna har spelat och bilderna har återgivits i lokalpressen stort uppslagna på förstasidan och med rubriker som också har täckt hela sidan. Och så har det i textutfyllnaden sagts att nu skall det bli ordning på torpet. Men allt har förblivit vid det gamla. Arbetslösheten har varit synnerligen besvärande och sysselsättningssvårigheterna har bara förvärrats. Den grundläggande orsaken är givetvis att storfinansen i skepnad av exempelvis SCA och Svenska Handelsbanken har fått härja fritt och lägga ned det ena företaget efter det andra utan att ta ansvar för de anställdas fortsatta försörjningsmöjligheter. Exemplen härpå är många. Jag kan nämna strukturrationaliseringen i skogen: profiten har stigit och tiotusentals människor har slagits ut och blivit arbetslösa. Vårt parti har upprepade gånger krävt att samhället-staten skall träda till med industrier, eftersom det privata näringslivet varken kan eller vill klara folkförsörjningen. Människorna i Västernorrland är inte avundsjuka över att Norrbotten erhållit de stora statliga satsningarna. Utan samhällets insatser där uppe skulle något egentligt näringsliv i modern bemärkelse inte förekomma =Nr 23 i Norrbotten. Nu anser vi dock att det bör vara Västernorrlands läns Torsdagen den tur att bli föremål för kraftiga statliga satsningar i form av nya industrier. 20 februari 1975 Det har visat sig att moroten i form av lokaliseringsbidrag och lån inte I är till fyllest för att få den privata industrin att etablera sig i länet. Stats Om sysselsättningsrådet borde, tycker man, vara överens med mig om att det inte längre = läget i Västernorrgår att driva en näringspolitik och lokaliseringspolitik så som hittills skett — lands län i Västernorrlands län. Det räcker inte att satsa på de industrier som redan finns eller på små och medelstora företag. Vad länet behöver är en ny basindustri, en stor och tung industri. Jag vill slutligen ställa ett par frågor till arbetsmarknadsministern. Staten lär ha planer på att tillsammans med det västtyska företaget Krupp bygga ett valsverk i Sverige. 1 500 personer beräknas härigenom kunna beredas sysselsättning. Finns det, herr statsråd, planer på att förlägga detta valsverk till Västernorrland? Slutligen: Stämmer de uppgifter som förekommit i pressen att MoDo i Örnsköldsvik kommer att förlägga det planerade mjukpappersbruket till utlandet? Gång på gång har fackföreningen vid detta företag uppvaktat företagsledningen med begäran om att mjukpappersbruket skall förläggas till Alfredshem vid Örnsköldsvik. Även i detta område råder sysselsättningssvårigheter. Har regeringen givit MoDo klartecken för valutaexport för etablerandet av en dylik fabrik i utlandet och icke i Sverige?